Herr talman! Jag måste få säga några ord i anslutning till det senaste som herr Hovhammar yttrade. Det tar faktiskt litet tid innan åtgärderna får full effekt, men strax före jul fattade vi ändå beslut om ett investeringsprogram, som handlade om ett ökat byggande, om tidigareläggning av offentliga investeringar osv. Det beslutet kommer att få effekt på efterfrågan också när det gäller cement, men det tar givetvis litet tid innan det har hunnit träda i kraft med hela sin styrka. Jag är säker på att det inte är de enda åtgärder som kommer att vidtas på byggandets område. Det har ju utlovats att man skall se över byggfrågorna i stort och också titta på byggnadsmaterialtillverkningen. Däremot är jag inte alls övertygad om att de här åtgärderna hade vidtagits, om vi inte hade fått en förändring till stånd när det gäller sammansättningen av regeringen.
Herr talman! Den politik som socialdemokraterna har fört sedan de kom i regeringsställning har tyvärr icke inneburit att svenskt näringsliv har fått något ökat intresse för investeringar. Man löser inte de här problemen genom att lägga på ytterligare bördor på företagen i ett tidigare hårt pressat näringsliv. Lägger man exempelvis på nya löneskatter, utlovar man att vi skall få en proms och annat sådant, då minskar det viljan till företagsaktiviteter. Det är den nakna sanningen.
Herr talman! Erik Hovhammar sade att man inte skall göra partipolitik av den här frågan, eftersom den är alltför allvarlig för det. Det betyder alltså att varje gång moderaterna gör partipolitik av någonting så handlar det om en icke allvarlig fråga.
Herr talman! Jag har mycket riktigt sagt att vi inte skall lägga partipolitiska aspekter på den här frågan, men när Lena Öhrsvik nu senast tog upp en rent politisk fråga var jag självfallet i min fulla rätt att svara henne, även om det . fick en viss politisk anknytning.

Herr talman! Stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus och allmänna samlingslokaler infördes 1974. Anledningen var naturligtvis den oljekris man hade haft året innan. Fram till dags dato har staten betalat ut ungefär 8 miljarder kronor över statsbudgeten för denna verksamhet. För innevarande budgetår finns en ram på 1,9 miljarder, och regeringen föreslår nu en lika stor ram för nästa budgetår. Det är alltså mycket stora belopp som vi här diskuterar. Enighet har hittills i stort rått beträffande de stora satsningar som under åren gjorts på energibesparande åtgärder. Dock kan man notera att vi moderater fick kämpa hårt för att övertyga de andra partierna om att det var olämpligt och onödigt att ge direkta bidrag till de här åtgärderna. De utdelades orättvist, och pengarna användes många gånger felaktigt, bl.a. till byte av fasader o. d. Samtidigt kunde vi konstatera att här pågick en kraftig förmögenhetsomflyttning, som betalades av statskassan. Det hittillsvarande stödet har dock varit motiverat för att initiera ett energisparande samt för att ge information om värdet av och det riktiga i en energihushållning. I dag kan vi konstatera att energibesparande åtgärder är mycket lönsamma. Sparandet inom såväl industrin som bostadssektorn är stort. Många åtgärder vidtas utan att man utnyttjar statens lån och bidrag. Statistiska centralbyrån har gjort en stor undersökning bland 5 488 småhus och konstaterar att över hälften av de energibesparande åtgärderna här hade vidtagits utan att vederbörande hade sökt något statligt lån för åtgärden. Det finns därför i dag bärande skäl för att avveckla statens bidragsoch lånegivning till energibesparande åtgärder i bostadshus. Ett sådant beslut är såväl sakligt som samhällsekonomiskt motiverat. Det viktiga i sammanhanget är att ett rejält utrymme för dessa investeringar garanteras på den prioriterade kreditmarknaden utanför statsbudgeten. åtgärder inom Herr talman! I ett läge där vi har ett budgetunderskott som närmar sig den svindlande summan av 100 miljarder kronor per år och där nuvarande lån belastar budgeten med 56 miljarder kronor i räntor, är det en tvingande nödvändighet att kritiskt pröva varje anslagspost i budgeten. Ingen kan då hävda att det anslag vi nu diskuterar har en så hög prioriteringsgrad att det icke kan ifrågasättas. Tvärtom borde alla kunna vara med om att överväga att avlasta statsbudgeten de ca 2 miljarder kronor som nu är aktuella. Moderata samlingspartiet har med de här motiveringarna i sin partimotion föreslagit en avveckling av energisparstödet. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3, som följer upp detta yrkande. I reservationerna 4, 5, 6 och 7 behandlas ändringar i och tillägg till nu gällande regler för låneoch bidragsgivningen. Med hänsyn till att vi förordar en avveckling av verksamheten har vi inte funnit det meningsfullt att ta ställning till de här aktualiserade förslagen. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 4-7 som är fogade till civilutskottets betänkande.

Herr talman! Det är viktigt att samhället fortsätter att stimulera energihushållningen. Oljepriserna kan tillfälligt gå ned igen och minska lönsamheten i energihushållningen. Det vore oklokt att låta andras beslut om pris dirigera vår energipolitik. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag när det gäller lån och bidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus och statliga byggnader och till rådgivningsoch besiktningsverksamheten i kommunerna. Rådgivningsoch besiktningsverksamheten bör gå ut på att övertyga folk om det förnuftiga i att byta energisystem och att energihushålla. Det behövs stora kunskaper hos rådgivarna, såväl om tekniska möjligheter som om ekonomi och samhällets regler. Och det behövs förmåga att tillämpa dessa kunskaper på de aktuella husen. Det räcker inte med utställningar och allmänna tekniska råd. De flesta människor har inte förmåga att överföra utställningars och handböckers information till sin egen situation. Människor har inte klart för sig att de har rätt att få sitt eget hus besiktigat och få praktiska råd om hur de skall kunna energihushålla bättre. Resurserna räcker inte heller till sådan individuell rådgivning, och på många håll fattas också kompetensen hos rådgivarna. Det oklokaste vi kunde göra vore att lagstifta om besiktningstvång och skyldighet att energihushålla. Sådana idéer har antagligen funnits med i diskussionen om den proposition som väntas till hösten om utökade styrmedel för kommunerna. I centerns partimotion nr 1103 varnar vi för den kostsamma byråkratisering och'passivisering av husägarna som kan bli följden av sådant tvång. Det är betydligt effektivare att lägga resurserna på att öka rådgivarnas möjligheter att nå i första hand de mest motiverade och därefter visa hur mycket nytta dessa hade av energisparåtgärderna för att få de mer svårstartade att följa efter. En intressant idé presenterar Åke Holmqvist vid bostadsstyrelsen på ett något drastiskt sätt i energisparkommitténs utmärkta tidskrift Energihushållning, nr 1 i år: ”Jag vill se energirådgivaren som en försäljare av energihushållning. ——-— Vill inte husägaren göra något åt sitt hus måste rådgivaren för sin överlevnad se till att han ändrar sig. Rådgivaren borde med andra ord arbeta som om han levde på provision.” Att tvinga folk är både olämpligt och ineffektivt. Att övertyga startar skapande processer. I samma publikation finns en intervju med Birgitta Dahl, vilken lovar gott för framtiden. Hon säger: ”Folkomröstningen har givit oss de riktlinjer vi har att arbeta efter. Därför är det ohållbart att diskutera fram och tillbaka om ändrade värderingar och annat som skulle kunna ge kärnkraften en chans.” Birgitta Dahl har också i en riksdagsdebatt med Börje Hörnlund försäkrat att socialdemokraterna håller fast vid beslutet att avveckla kärnkraften senast år 2010 och att tillåta högst 12 reaktorer. Det är med stor glädje jag konstaterar att det alltså finns en mycket stor majoritet i riksdagen för en kärnkraftsfri energipolitik. De två folkrörelsepartierna, socialdemokraterna och centern, drar åt samma håll nu och kommer att lyckas avskaffa kärnkraften! Nu är det socialdemokraternas sak att visa att man kan undvika att låsa sig för mer el än vad som lätt kan framställas också långsiktigt. Vi varnade i samband med folkomröstningen för att det blir en svår uppgift, när man släpper fram så mycket kärnkraftsel och bygger upp en större elkapacitet än vad som är motiverat. Den totala energiförbrukningen minskade under perioden 1973-1982 med 1,4 20 per år. Det är ett trendbrott. Under hela 1960-talet ökade förbrukningen, och 1975 sade den socialdemokratiska regeringen att en minskad ökningstakt med 2 70 per år var ett mycket ambitiöst program. Nu har verkligheten visat att energiförbrukningen minskade under den nämnda tioårsperioden med 1,4 96 per år. Inom den s.k. övrigsektorn, som huvudsakligen omfattar byggnader, minskade energianvändningen med 2,8 70 per år i genomsnitt. Men elanvändningen ökade inom denna sektor kraftigt, med 6,3 70 per år. All den elektricitet som produceras måste man ju försöka sälja. Det är därför stor risk att den direktverkande elvärmen växer alltför kraftigt. Linje 2 i folkomröstningen var medveten om att elvärmen är ett problem. ”Åtgärder vidtas för att styra elkonsumtionen bl.a. för att förhindra direktverkande elvärme i ny permanentbebyggelse”, står det på 2-ans baksida. Jag tycker att man dåligt lever upp till detta löfte. De krav som ställs för att ett hus skall få dispens från elvärmeförbudet är alltför låga. Det går att bygga både billigt och elegant, så att den energi som behöver tillföras speciellt för uppvärmningen är nästan försumbar. T. ex. Mats Wohlgasts metoder, som prövas på flera håll, visar att detta är möjligt utan någon invecklad teknik. I sådana fall är det naturligt att tillåta någon kilowatts elelement, och det vore omotiverat att kräva ett dyrbart energisystem. Men nu är det risk att man släpper igenom direktverkande el så lättvindigt att det blir regel i nybyggda åtgärder inom I branschen säger man att det har varit bra med restriktionerna när det gäller elvärme, därför att det har gett den tekniska utvecklingen en knuff framåt. Det är att tro tekniken om alltför litet, när man bara kräver att det skall sparas 40 26 av behovet av elenergi för radiatorerna i jämförelse med Svensk byggnorm 1980. Utskottets majoritet säger att ”den nu gällande regeln om vad som skall definieras som energisnål byggnad kan komma att ses över när energiprogrammet skall omprövas omkring år 1985”. Centern tycker att det är viktigt att branschen får klart besked så fort som möjligt.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

Herr talman! Vpk har i en partimotion angående energipolitiken ägnat rätt stort utrymme åt frågan om energihushållningen. Att denna motion i detta sammanhang inte har varit föremål för någon behandling i civilutskottet synes närmast vara betingat av att yrkandena i motionen har ansetts vara sådana att de skall behandlas i näringsutskottet. Vi kommer därför senare att diskutera dem. Med anledning av att jag har anslutit mig till reservationen nr 1i betänkandet vill jag ändå säga några ord om energihushållningen, just det som betänkandet handlar om. En effektiv och långt driven hushållning med energi är nödvändig för att Sverige skall kunna avveckla kärnkraften och kraftigt minska beroendet av koloch oljeimport. Detta är alla överens om. Men dels — och det är en förstahandsfråga — gäller det att åstadkomma en effektiv energianvändning, dvs. att se till att motorer och eldrivna maskiner och anläggningar av olika slag systematiskt förnyas på ett sådant sätt att energisnåla anläggningar prioriteras. Dels måste hela vårt byggnadsbestånd systematiskt och medvetet gesen energisnål karaktär. Det är en framtidsinvestering, som ger utdelning i form av många tusentals arbeten både på byggnadssidan och inom industrin. Dels behövs det slutligen medel för att styra energianvändningen så, att inte högvärdig energi i massomfattning förbrukas för ändamål som kan tillgodoses med lågvärdig energi. Det finns många och starka intressenter då det gäller tillförsel av energi. Användningen av energi blir ofta en sekundär fråga. På det området finns det inte lika starka påtryckarorganisationer. Men ur samhällets synpunkt är det inte likgiltigt. Det finns ingen anledning att ge efter för de krafter vilkas huvudintresse är att oavbrutet höja nivån för energianvändningen. Det gäller som en allmän regel. Både inom industrin och i övrigsektorn, hushållen, används i stor utsträckning eldrivna apparater och maskiner. Vanligen är de konstruerade från helt andra utgångspunkter än att vara energisnåla. Genom att systematiskt prioritera energisnål utrustning vid förnyelse av apparaterna och maskinerna i fråga finns det omfattande energivinster att göra. Som exempel från övrigsektorn kan jag nämna en undersökning som gällde en speciell hushållsapparat, nämligen diskmaskinen. Denna undersökning visade att den mest elförbrukande maskinen använde nästan tre gånger så mycket energi som de mest energisnåla. Sammantaget inom industri och övrigsektor rör det sig om möjligheter att spara energi av mycket stor omfattning — i storleksordningen hela effekten av två kärnkraftverk. Den hittillsvarande effekten av energisparande i befintlig bebyggelse är helt otillräcklig. Tillgängliga uppgifter visar på en ökande eftersläpning i förhållande till det uppsatta sparmålet. Det behövs alltså kraftigare styrmedel för att åstadkomma den minskning av energianvändningen inom området på ca 48 TWh som förutsatts och som budgetpropositionen också talar om. Det är gott och väl att de regler som gäller för kommunernas ansvar och befogenheter inom det här området kommer att ses över. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Det otillräckliga resultatet hittills tyder på att kraftigare styrmedel är helt nödvändiga. Om inte sådana sätts in blir energisparmålet för bebyggelsen i stort sett bara önsketänkande. En god hushållning med energin innebär också att inte använda högvärdigare energi än ändamålet kräver. Den omfattande konverteringen till elvärme innebär brott mot den regeln för god hushållning med elenergi. Om vi i enlighet med vissa planer eller prognoser bygger ut elvärmen i skilda former till att omfatta bortåt 30 TWh är det ett omfattande slöseri med högvärdig energi. Uppvärmningen av inneluft till höga gradtal bör inte annat än i undantagsfall ske genom elkraft. Den omfattande utbyggnaden av elvärmen innebär också att vi med tusen trådar bokstavligen knyter oss fast vid en mycket hög elkonsumtion och därmed gör det mycket svårare att avveckla kärnkraften. Naturligtvis innebär låsningen vid elvärmen att avvecklingen försvåras genom den tröghet som konverteringen från elvärme tillannan uppvärmning utgör, både kostnadsmässigt och praktiskt. Samtidigt innebär trycket från kärnkraftselen att utvecklingen av alternativ elproduktion förhindras eller i vart fall starkt försvåras. Herr talman! Under folkomröstningen talades det mycket om att förhindra direktverkande el för uppvärmning. Birgitta Hambraeus har i sitt inlägg erinrat om det. I praktiken är det snarare tvärtom — direktverkande elvärme stimuleras. I sak innebär det utan tvivel att avvecklingen försvåras. Den elanvändning som direkt i bebyggelsen kan tillåtas för uppvärmning bör uteslutande vara den som går åt för att tillvarata lågtemperaturvärme genom värmepumpar. Direktverkande elvärme i tillkommande bebyggelse bör inte alls tillåtas. En plan måste utarbetas för hur den uppvärmning som nu sker med el skall ersättas av bränslen eller andra energikällor. Detta, herr talman, kan sägas utgöra bakgrunden till vår anslutning till reservation 1 till utskottets betänkande, som jag härmed yrkar bifall till. åtgärder inom

Herr talman! Jag skall ägna mig åt de avsnitt i utskottsbetänkandet där centerns företrädare, och därmed utskottets ordförande, inte ingår i majoriteten. Jag utgår från att utskottsordföranden på sedvanligt sätt senare kommer att företräda majoriteten i övriga delar. Jag skall alltså begränsa mig till två områden, dels det som gäller villkor för installation av direktverkande elvärme — dvs. reservation 1 från centern och vpk — dels området som gäller besiktning av fastigheter, där centern har ett särskilt yttrande. Först vill jag resonera litet grand kring undantagsreglerna från förbudet mot installation av direktverkande elvärme. Det är en gammal bekant för civilutskottet — en rätt välkänd och genomdiskuterad fråga. Den motion som kom i år innehöll egentligen ingenting nytt, inga nya argument eller sakupplysningar. Men i betänkandet är det en sak som är ny. Tidigare har nämligen utskottet varit enigt i sitt avslagsyrkande. I dag är centern tillsammans med vpk-företrädaren reservanter. Med hänsyn till att fakta i målet och därmed också de tidigare debatterna är välkända skall jag avstå från att upprepa våra argument och bara yrka bifall till utskottets förslag på denna punkt. Så, herr talman, över till den del som gäller besiktningen av fastigheterna. Bakgrunden i den här delen är centerns partimotion. I den sägs det bl.a. att ”regeringen i budgetpropositionen har aviserat bestämmelser om obligatorisk besiktning av alla fastigheter med möjligheter att ålägga fastighetsägarna att vidta lämpliga energisparåtgärder”. Detta är ett citat ur utskottsbetänkandet, och på den punkten är vi alltså eniga. Litet längre fram skriver vi med samma enighet: ”I budgetpropositionen har inte, såsom anförs i motionen, aviserats bestämmelser om obligatorisk besiktning av fastigheter.” Därmed borde saken vara utagerad! Kan det sägas tydligare, fru Hambraeus? Man har byggt motionen på någonting som inte finns, och därmed borde som sagt frågan vara avförd från dagordningen. Men centern följer upp detta i ett särskilt yttrande. I detta särskilda yttrande heter det: ”Vi förutsätter att ett eventuellt nytt förslag från regeringen — — ”. Hur då nytt förslag? Finns det ett gammalt? Jag trodde vi var överens om att det inte fanns något gammalt förslag. Det särskilda yttrandet är märkligt på ytterligare sätt, herr talman. Centern menar att besiktningen skulle utformas med utgångspunkt i en frivillighet. Det leder enligt mitt synsätt omedelbart till en fråga: Frivillighet i vilket avseende och hur? Det skulle, tror jag, vara nyttigt att få veta hur man från centerhåll ser på det här genom att få svar på tre principiella frågor: - Awvisar centern besiktningen som grund för planering av olika energisparåtgärder? — Avvisar centern tanken att besiktningen skall vara genomförd för att man skall få lån eller bidrag från samhället? — Avvisar centern besiktningen som medel för att se till att de lån eller bidrag som lämnas används på rätt sätt och att vidtagna åtgärder hålls uppe på en kvalificerad nivå? Jag tror att det skulle vara bra om vi fick utrett hur centern ser på frivillighetslinjen i just de här sammanhangen. Jag tror också att det skulle vara bra, inte minst för centern och vissa andra, att precisera tankarna på de här punkterna innan man begär att andra skall utforma förslag som bygger på en så oformlig grund som detta särskilda yttrande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag i alla delar.

Herr talman! Jag använde en stor del av mitt anförande till att tala om hur jag ser på frivillighetslinjen och till att argumentera för att det är effektivare att försöka sätta i gång människors vilja än att tvinga. De konkreta frågor som Per Olof Håkansson läste upp har jag inte haft tillfälle att i detalj begrunda, men det måste stå helt klart var centern står när det gäller frivillighetslinjen. Att sätta i gång en byråkratisk apparat med tvång till besiktning av samtliga hus och tvång till energihushållning mot fastighetsägarens vilja är enligt vår åsikt inte bara olämpligt utan också fruktansvärt ineffektivt. I själva verket är det ju en väldig förmån för fastighetsägare att ha tillgång till kompetent folk som kan hjälpa dem att minska deras utgifter för energin; energin är ju dyr, och det saknas ofta kunskaper om hur man skall kunna minska de stora energiutgifterna. Vi måste därför göra klart för människor att det här är en väldig tillgång. Problemet är att energibesiktningen ännu inte är så utbyggd i kommunerna att varje människa har reda på att man kan få råd och hjälp som gör att man frivilligt uthyttjar de lån och bidrag som gör det möjligt att energihushålla.
Herr talman! Av fru Hambraeus replik drar jag slutsatsen att man numera egentligen inte står bakom det som är skrivet i det särskilda yttrandet. Jag vill gärna säga att det icke är meningsfullt att resonera om de väldigt avgränsade områden som man fortsätter att göra från centerns sida. Jag skulle vilja rekommendera att man funderar i ett mycket klarare och vidare systemtänkande, att man försöker se energitillförsel och energianvändning i ett sammanhang och som ett system, och inte diskuterar olika enskilda delar. Man bör också försöka lösa de olika målkonflikter som naturligen finns i den praktiska tillämpningen inom energiområdet. Det duger inte längre att resonera så som man gör från centerns håll om vad vi inte får göra. Vi måste kunna bestämma oss för vad vi får göra och vad vi skall göra och också se till att genomföra det. Jag tror inte att vi klarar de uppgifter som förestår om vi inte har ett fullgott underlag, ett så gott underlag som vi kan skaffa oss, och då är besiktningen ett oerhört viktigt instrument.

Herr talman! I civilutskottets betänkande 1982/83:17 behandlas motionen 2091, i vilken påpekas behovet av riktlinjer för var värmepumpar för bostadsfastigheter skall få installeras. Jag tänker ytterligare kort motivera åtgärder inom varför sådana regler behövs. Värmepumpinstallationer utgör i dag, och kommer förmodligen att utgöra också under hela 1980-talet, en lönsam investering både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt. Främst gäller detta stora värmepumpar med t.ex. avloppsvatten som värmekälla men också värmepumpar installerade i bostadsfastigheter. För värmepumpar som installeras just i bostadsfastigheter utgår statliga energilån med subventionerad ränta, vilket i de flesta fall är en förutsättning för att uppnå en någorlunda god lönsamhet på installationen. Som påpekas i motion 2091 är värmepumpar som installeras utanför fastlagda fjärrvärmeområden väl motiverade, eftersom energibesparingen är stor och alternativen då främst är direktverkande el eller egen oljepanna. Inom befintliga eller planerade fjärrvärmeområden kan däremot, allt beroende på de lokala förutsättningarna, värmepumpsinstallationer i enskilda fastigheter stå i direkt strid med både den lokala och den nationella energipolitiken. För att ytterligare förtydliga detta vill jag här kort redogöra för ett par aktuella exempel. Statens industriverk, SIND, som är tillsynsmyndighet för den kommunala energiplaneringen, har beslutat att Skövde kommuns energiverk är skyldigt att leverera el till drift av en grundvattensvärmepump för fastigheter inom ett fastlagt fjärrvärmeområde. Fastigheterna ligger alltså så till att de kan anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet. Kommunens planering ser ut så, att år 1984 skall spillvärme levereras till fjärrvärmenätet från en närbelägen industri, och år 1985 tillkommer en sopförbränningsanläggning och en fliseldad anläggning. Skövde kommun kommer med dessa åtgärder för de aktuella områdena att reducera oljeberoendet till mindre än 5 90. Om nu fastigheterna ansluts till fjärrvärme samtidigt som värmepumpsinstallationen genomförs kommer spillvärme och sopförbränningsvärme under vissa årstider att få kylas bort. Om fastigheterna däremot inte ansluts till fjärrvärme utan behåller oljepannan för produktion av tillskottsvärme när värmepumpen inte räcker till har värmepumpsinstallationen gjort att ett högre oljeberoende bibehålls. De statliga energilånen för installation av värmepumpar medverkar i detta fall till att värmeenergi som skulle kunna användas för uppvärmning av fastigheterna i stället kyls bort till ingen nytta, samtidigt som fastigheternas elbehov ökar. Detta kan inte vara riktigt. Ett annat exempel är Avesta kommun, som i dag klarar sin fjärrvärmeförsörjning med olja och avfall och där förhandlingar pågår med två tunga industrier om framtida spillvärmeleveranser. Med denna uppläggning av energiförsörjningen, som man också har fått statligt stöd till, kommer Avesta kommun under perioden maj-september att täcka hela sitt fjärrvärmebehov med avfall. Precis som i andra kommuner planerar nu enskilda fastighetsägare i Avesta att med hjälp av statliga lån installera frånluftsvärmepumpar i fjärrvärmeanslutna fastigheter. Om detta sker måste befintliga produktionsanläggningar för fjärrvärme kompletteras med kyltorn för att kyla bort värmen från avfallsförbränningen under tiden maj-september. Ett optimalt utnyttjande av tillgängliga energiresurser förhindras alltså av värmepumps installationerna. Till de nu nämnda exemplen skall läggas det som påpekas i motion 2091, nämligen att värmepumpar inom fjärrvärmeområden minskar möjligheterna till den framtida elproduktion i kraftvärmeverk som är en nödvändighet för . att kärnkraftsavvecklingen skall kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. I civilutskottets betänkande, där motionen behandlas, förutsätter utskottet att ytterligare åtgärder i linje med vad som anförs i motionen skall övervägas vid beredningen av den proposition om kommunal energiplanering som skall föreläggas riksdagen i höst. Jag hoppas att jag med de nu redovisade exemplen ytterligare har påvisat vikten av att riktlinjer utformas, allt för att undvika konflikter mellan energipolitikens olika delmål.

Herr talman! Den nya fastighetsbeteckningsreformen har mött kritik. Redan innan beslut fattades ifrågasatte man reformen starkt. I de områden där den nu har genomförts har den mött motstånd. Kritiken har ökat i takt med att reformen genomförts. Det är ett observandum. Kritiken gäller främst det faktum att socken tas bort som registerområde och ersätts med kommun. Det finns anledning att ta fasta på den kritiken. I den vid civilutskottets betänkande nr 19 fogade reservationen föreslås att den nuvarande beteckningsreformen upphävs och ersätts av en reform där socken och stad utgör registerområden. I redan beteckningsändrade områden föreslås en återgång till socken och stad som registerområden. De tillkommande dubbelnamnen föreslås bli upplösta. Det bör ankomma på regeringen att närmare utforma regler och preciseringar om hur reformen skall genomföras i detalj. Kommunala synpunkter bör därvid vara vägledande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid civilutskottets betänkande nr 19. Skälen härtill är flera. Av remissvaren beträffande lantmäteriverkets utredning om olika besparingsalternativ framgår att en övervägande del av kommunerna förordar att socken skall utgöra registerområde. Det är naturligt att kommunerna gör det. De är närmast verkligheten och kan därmed klarast bedöma de praktiska konsekvenserna av den nya reformens innehåll. Kommunerna får också stå för en stor del av de kostnader som reformen för med sig. Som jag ser på saken finns det därför anledning att fästa stor vikt vid vad kommunerna säger i det här fallet. Huvudinvändningarna mot den nya beteckningsreformen är tre till antalet: Den första invändningen gäller de kulturhistoriska aspekterna. I och med att kommun, inte socken, väljs som registerområde, föreligger en risk att många sockennamn på sikt kommer att försvinna. Även de kulturhistoriskt sett mest värdefulla ortoch sockennamnen kommer att bli svårare att bevara, även om det föreskrivs att dessa skall bevaras. Den andra invändningen gäller sockenangivelsen, som är en klar geografisk angivelse. Tar man bort sockenangivelsen, förlorar fastighetsbeteckningarna sin viktiga lokaliserande funktion. Sockenbegreppet är inarbetat i folks medvetande. Det är enkelt och går att använda i alla sammanhang. Den tredje invändningen gäller den språkliga förbistring som uppstår i och med reformens genomförande. Nya dubbelnamn kommer att växa fram, som ide flesta fall språkligt ter sig ffrämmande och oriktiga. Dessutom saknar de lokalgeografisk förankring. En sammanblandning av de nya namnen och de gamla vedertagna namnen, som är väl etablerade, går inte att undvika. Det kommer därför att bli svårt att undvika förväxlingar. Tanken på socken som registerområde har länge avvisats med motiveringen att datatekniken inte skulle kunna inrymma både det nuvarande jordregistret och ett i stort sett bibehållet stadsregister. Utvecklingen inom datatekniken visar nu att detta är möjligt. Därför föreligger inte längre några skäl för att slopa socken som registerområde. Den nya reformen blir dyr för samhället att genomföra. Därför har tidigare överväganden om förändringar i besparande syfte gjorts. Det är bakgrunden till att lantmäteriverket fått uppdraget att genomföra en utredning. Den har också genomförts. Fyra olika besparingsalternativ har därvid presenterats. De har nu remissbehandlats. Bostadsministern avvisar emellertid samtliga fyra besparingsalternativ och föreslår att reformen skall genomföras som beräknat, utan några ändrade regler. Det är något märkligt mot bakgrund av det ekonomiska läge vi f. n. har. Utskottets majoritet tillstyrker vad bostadsministern anför i propositionen i denna del. Förslaget i reservationen till förändringar i beteckningsreformen sammanfaller till övervägande del med lantmäteriverkets besparingsalternativ 3. Det alternativet tillstyrks och förordas också av Svenska kommunförbundet. I lantmäteriverkets utredning anges den totala kostnadsminskningen för samhället direkt och indirekt ligga någonstans mellan 6 och 19 milj.kr. Även ekonomiska motiv föreligger således för att avbryta den pågående beteckningsreformen och ersätta den med en ny enligt reservanternas förslag. Utskottsmajoriteten motiverar sitt ställningstagande till motionernas krav med att avgörande vikt inte lagts vid de direkta kostnader som blir följden av en direkt ombyggnad av datasystemet. Hänsyn har, menar utskottsmajoriteten, också tagits till de skilda — inte endast statliga — register på andra områden som byggs upp utifrån nu gällande principer och som då underförstått också måste ändras, vilket medför kostnader. Också enhetligheten betonas. Att utskottsmajoriteten inte tagit hänsyn till de direkta kostnaderna har jag redan konstaterat då jag angivit att samtliga besparingsalternativ har avvisats. Om detta kan anses något lättsinnigt är ju nästa påstående, om konsekvenserna för övriga icke statliga register, dock direkt felaktigt. Får jag erinra om att den nuvarande beteckningsreformen endast genomförs i fyra län. Det ligger således betydligt mindre av konsekvensändringar som drabbar övriga register och kostnader i samband därmed, i det förslag som förs fram i reservationen. Från den utgångspunkten finns det således ingen anledning att tveka inför en återgång. Enhetligheten blir ju också, såvitt jag förstår, lika homogen med socken och stad som registerområde som med kommun. Herr talman! Utskottsmajoritetens motiveringar håller inte. Jag yrkar än en gång bifall till reservationen i civilutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Det är inte första gången fastighetsbeteckningsreformen är uppe till debatt i kammaren. Det blir nu tionde gången som vi här i riksdagen skall behandla frågan. Och det är beklagligt att någon avgörande förbättring under den tiden inte har fått ske. Det handlar ju i verkligheten om en mycket omfattande, tidskrävande, dyr, onödig och olämplig reform, som har varit uppe till behandling gång på gång. Civilutskottet borde därför under årens lopp, enligt min uppfattning, ha tillägnats sig en stor kännedom om den här frågan — men så tycks inte vara fallet. Och det är med stor förvåning jag har tagit del av civilutskottets skrivning. Den verkar vara ägnad att ge oss beslutsfattare här i riksdagen och övriga läsare den felaktiga uppfattningen att motionsförslagen innebär att den pågående beteckningsreformen skulle ersättas av en annan beteckningsreform. Det vi motionärer har sagt är att den nuvarande beteckningsreformens genomförande, enligt rådande riktlinjer, omedelbart bör avbrytas. Vad vi önskar är alltså att den miljonrullning som den nuvarande beteckningsreformen innebär skall stoppas och att socken eller stad behålls som registerområde vid övergången från jordregister/stadsregister till nytt fastighetsregister. Det förhållandet att vi samtidigt föreslår att vissa åtgärder ändå skall vidtas eller kunna vidtas innebär inte att en annan beteckningsreform föreslås. Jag kan inte heller, efter att noggrant ha läst igenom motion 2095, finna något som kan tolkas på det sättet att en annan beteckningsreform föreslås där. Är det möjligen så att utskottet menar att en återgång till socken/stad i det fåtal kommuner där nytt fastighetsregister är i drift, skulle innebära en annan beteckningsreform? Låt mig då bara hänvisa till vad bl.a. Kommunförbundet har skrivit i ett betänkande: ”Genomförda beteckningsändringar rubbas ej utom i fråga om de nykonstruerade dubbelnamnen. Dessa återföres till sin enkla form i den mån kommunen inte önskar annat.” Läser man vidare i utskottets recittext, finner man ytterligare felaktigheter. Utskottet ger läsaren det felaktiga intrycket att förslaget innebär att vissa kommuner skulle kunna ha kommunen som registerområde under det att Övriga har socknar och stadsregisterområden. Det framgår klart av de förslag som lagts fram att registerområdet föreslås få benämningen stad resp. socken även i de fall utskottet syftar på. Låt mig ta några exempel: Stockholms stad, Malmö stad och Täby socken i stället för Stockholms kommun, Malmö kommun och Täby kommun. Det är den enda verkan förslaget får i sådana fall. Detsamma gäller då fastighetsregistreringsmyndigheten är statlig och hela kommunen utgör ett registerområde. Exempel: Lidingö stad och Burlövs socken i stället för Lidingö kommun och Burlövs kommun. Registerområdesbenämningen framgår av fastighetsbeteckningen då denna är uppställd för manuell hantering: Fregatten 12 i Stockholms stad, Berga 3:2 i Täby socken. Vid ingång i det nya fastighetsregistret märks däremot ingen skillnad. Då används datahanteringsmodellen Stockholm Fregatten 12 resp. Täby Berga 3:2 oavsett om registerområdet benämns kommun, stad eller socken. Argumentnöden tycks vidare vara påtaglig när man i utskottsmajoritetens text hänvisar till vilka län som skall ha reformen fullt genomförd vid utgången av budgetåret 1986/87. Denna uppräkning av län, där reformen beräknas vara helt eller delvis genomförd vid den tidpunkten, utgör verkligen inget skäl för att nu driva en onödig, olämplig och dyr reform vidare. Man frågar sig om utskottsmajoriteten i brist på argument försöker förvilla läsaren. Sedan hänvisar utskottet till bostadsministerns uppfattning att lantmäteriverkets utredningar och viss remissbehandling därav har visat att beteckningsreformen i sin nuvarande form är i stort sett rationell. Herr talman! Det finns enligt min uppfattning mycket att säga om den märkliga skrivningen i propositionen och mycket att bemöta även i de inledande redogörelserna på s. 110-114 i proposition 100 bil. 13. Låt mig först visa hur man behandlar remissyttrandena. Man räknar upp hela 82 instanser som avgivit remissyttranden varpå man redogör för remissutfallet på 47 rader, i verkligheten 43 fulla rader. Beslutsfattarna i civilutskottet och i riksdagen ges alltså inte tillfälle att bilda sig en egen uppfattning utifrån remissyttrandena. Det är första gången som den här frågan har remissbehandlats, bortsett från den mycket summariska behandlingen före 1968 års beslut. Av 279 kommuner har nu 25 kommuner yttrat sig. Alla 279 borde enligt min uppfattning har fått tillfälle att göra det. Dessutom har Kommunförbundets remissyttrande om beteckningsreformen berörts bara i fråga om kostnadsbedömningen, och därvid gör man ett direkt felaktigt påstående om vad Kommunförbundet har sagt. Vidare förtiger man att det har talats om kostnaderna för staten också. Men, herr talman, låt mig återkomma till frågan om den här beteckningsreformen är rationell eller ej. Man behöver enligt min uppfattning inte gå längre än till skrivelser till civilutskottet och lantmäteriverket och till Kommunförbundets remissyttrande för att få en lång rad belägg för att reformen är allt annat än rationell. Låt mig ta ett smakprov. Beteckningsreformen medför ett behov av korslistor över gamla och nya beteckningar. Både levande och döda, dvs. existerande och ej längre existerande, fastigheter får nya beteckningar. Korslistorna erbjuds av CFD till försäljning. Enbart de ca 4 000 döda fastigheterna i Huddinge kommun upptar ca 200 sidor korslistor. Tala om rationalitet! 1974 års riksdagsbeslut medförde att beteckningarna i de nya fastighetsregistren inte är enhetliga. Från jordregistret och stadsregistret behålls både typen Berga 3:2 och typen Eken 4— på fastigheter i byggnadskvarter o. d. Det som departementschefen anför här innebär emellertid att han dels klassar sådana beteckningar som enhetliga, dels klassar de fullständiga beteckningarna som enhetliga även efter återgång från kommun till socken resp. stad som registerområde. De gamla städerna har ju aldrig ingått i sockenindelningen. Bortsett från återgången från stad eller socken som registerområde innebär vårt förslag ingen rubbning av redan genomförda beteckningsändringar, utom i fråga om de nykonstruerade dubbelnamnen. Att, om kommunen så önskar, återgå från exempelvis Rådmansö-Gillberga 3:5 i Norrtälje kommun, en beteckning som inte lär slå igenom i den bygden under överskådlig tid, till den hävdvunna enkla och korta beteckningen Gillberga 3:5 i Rådmansö socken — det skulle inte vara en åtgärd som av allmänheten uppfattas som krånglig och onödig utan skulle tvärtom ses så, att man i tid rättar till ett begånget misstag. Och i de fall då dubbelnamn ej tillskapats skulle det uppenbart vara till stor vinning att beteckningarna åter blir lokaliserade på kommunal nivå. Det som däremot, herr talman, verkligen skulle vara onödiga kostnader och av allmänheten uppfattats som krångligt och onödigt vore att fortsätta med denna s.k. reform i den helt övervägande del av Sverige som ännu inte drabbats. Vidare kan vi fråga oss hur man i propositionen kan skjuta fram en kostnad om ca 5 milj.kr. som något mycket väsentligt, när man strax före har visat att de fyra besparingsalternativen totalt skulle ge besparingar om 13,5 till 37 milj.kr. Posten om ca 5 milj.kr. är därvid, liksom andra möjligen uppstående kostnader, medtagna i beräkningen. Och, herr talman, kan man påstå att ändringen totalt sett skulle medföra merutgifter för staten? Det strider ju direkt mot vad som sägs på s. 113 om alterntiven 3 och 4 i propositionen. Och hur kan man tillåta sig att bara tala om konsekvenserna för staten? Det är ju en ”reform” som kostar massor med miljoner för hela samhället och främst då kommunerna. Dessutom blir den fyra rader korta redovisningen i propositionen av den viktiga kostnadsaspekten alldeles särskilt anmärkningsvärd om man jämför med KEA-rapporten av den 22 november 1982. Skall inte en rapport som även departementsföreträdare står bakom beaktas när en proposition skrivs? Efter det att beteckningsreformen genomförts i fyra län handlar det ändå om att spara minst 37,5 milj.kr. för staten och minst 60 milj.kr. för kommunerna och att dessutom undgå alla de framtida följdverkningar som jag tillsammans med andra motionärer tidigare har påpekat. När nu de av föredraganden givna motiveringarna inte håller, kan man fråga sig: Vilka skäl kan då finnas för att fortsätta att driva reformen? Ovilja att ändra inkörda rutiner? Önskan att slå vakt om befintliga arbetsuppgifter, även om de är onödiga? Eller prestigeskäl hos berörda myndigheter? Utskottet däremot medger fördelarna men åberopar nackdelarna med ett beslut enligt förslaget i motionen. Inga sådana påstådda nackdelar redovisas mer än dels kostnader för ombyggnad av datasystemet, dels att hänsyn måste tas till register som byggts upp på andra områden. Utskottet har tydligen inte kunnat finna fler nackdelar. Reflexionerna gör sig själva enligt min Nr 112 uppfattning. Avgörande vikt bör självfallet fästas vid alla de direkta och Onsdagen den indirekta kostnader samt andra följdverkningar för staten, kommunerna och 6 april 1983 övriga som kan inbesparas genom ett slopande av den nuvarande reformen. Utredningsuppdraget till LMV syftade ju till att uppnå besparingar. Fastighets När bl.a. finansdepartementets företrädare står bakom KEA-rapporten beteckningsmed dess försiktigt beräknade men ändå höga kostnadssiffror, är det reformen synnerligen anmärkningsvärt för att inte säga avslöjande att utskottet inte berör besparingsaspekten. Utskottet berör inte heller den viktiga frågan om att beteckningarna bör vara lokaliserande på kommunal nivå, vilket de enligt det nuvarande systemet inte är. | Det argument som utskottet tar fram om register på andra områden är ovanligt svagt. Beteckningsreformen är ju ändå bara i sin början. Även om man mot alla förnuftsskäl fortsätter med denna reform, måste ju registren under decennier framåt vara uppbyggda för att klara jordregisteroch statsregisterbeteckningar på fastigheterna. Enhetligheten i det nuvarande systemet, som är av stort värde för många avnämare enligt utskottet, försvinner inte om man går över till ett annat och billigare system. Det har också departementschefen konstaterat i propositionen. Nu slutar jag min textanalys med att säga att utskottets påpekande om att sockentraditionen inte i allt kan och bör bygga på registerbeteckningarna samt att den eljest levande namntraditionen har väsentlig betydelse tyder på argumentnöd. Att ett bevarande av sockentraditionen inte i allt kan och bör bygga på registerbeteckningarna utgör förvisso inget skäl för att slopa den traditionsbevarande och dessutom lokaliserande sockenuppgiften i fastighetsbeteckningen. Detsamma gäller om stad. Jämför t.ex. Lärkan 2 i Visby stad med Lärkan 2i Gotlands kommun och Eken 4 i Gränna stad med Eken 4 i Jönköpings kommun. Detta, herr talman, tycker jag klart visar vilken avgörande och lokaliserande betydelse en förändring av den nuvarande fastighetsbeteckningsreformen skulle få, om man följde de intentioner som vi motionärer har förespråkat. Jag har också svårt att tro på uppgifterna att en återgång till socken/stad på registerområdet skulle kräva en ombyggnadskostnad hos CFD av den storlek som har nämnts i bl.a. propositionen. Med beteckningarna redan i datahanteringsuppställningen blir det ju, där nytt fastighetsregister redan förs, bara frågan om att förkorta och förenkla Rådmansö-Gillberga 5:3 i Norrtälje kommun till Gillberga 5:3 i Rådmansö socken eller, när man ej behöver konstruera dubbelnamn, att ändra Norrtälje Berga 3:2 tillbaka till Rådmansö Berga 3:2. Det förefaller mer sannolikt att det är öppnandet av möjligheten att bibehålla stadsägor, som skulle kräva ombyggnad och kostnader. I det fallet, och om ombyggnadskostnaden anses ha så stor betydelse som framställningen i propositionen kan ge intryck av, kan kanske lösningen vara att behålla stadsägorna. Herr talman! Jag har tvingats till denna textanalys av civilutskottets betänkande, därför att man inte har velat ta hänsyn till vad vi motionärer har 143 skrivit. Det är inte första gången som jag och mina medmotionärer har tagit upp detta ärende. Jag har också vid andra tillfällen här i kammaren belyst de konsekvenser som ett fullt genomförande av den nuvarande beteckningsreformen skulle få. Det finns därför ingen anledning att ta upp en vidare debatt här. Men jag har velat visa att det nuvarande ställningstagandet leder till avsevärda kostnader för kommunerna, för staten och för samhället totalt sett, utöver alla de olägenheter som det innebär i form av att man exempelvis minskar möjligheterna att i framtiden bedriva forskning på ett tillfredsställande sätt, när kontakten med de gamla namnen upphävs. Vi håller på att göra oss urarva en fin namntradition. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen till civilutskottets betänkande.

Herr talman! Såsom redan har sagts är det inte första gången riksdagen behandlar fastighetsbeteckningsfrågan. Rune Rydén nämnde att den har behandlats tio gånger. Det har under årens lopp varit ett tema, men variationerna har varit få. 1968 års riksdag godkände riktlinjer för en reform av fastighetsregistreringen, ett jordoch stadsregister byggt på ADB-teknik. Därmed skulle vi få ett enhetligt system, innebärande även en beteckningsreform på samma sätt som i fråga om jordregistret. 1974 fattade vi beslut — efter kompromisser beträffande fastighetsbeteckningsreformen — under dåvarande utskottsordföranden Erik Grebäcks skickliga ledning. Vi trodde då att lugnet var återställt och att alla intressen hade blivit tillfredsställda. Motioner i år, i fjol och åren dessförinnan visar frågans envishet. Moderater och delar av centerpartiet har hållit frågan vid liv genom årliga motioner, vilka i sak inte innehåller något nytt som i grunden kan ändra riksdagens tidigare ställningstaganden. Under årens lopp har departementscheferna, oavsett om regeringen varit borgerlig eller socialdemokratisk, hävdat att reformen skall genomföras enligt nu fastlagda beslut. Civilutskottet har under åren följt frågan och dragit samma slutsatser som de olika departementscheferna. Reformen är rationell och innebär en förenklad handläggning. Riksdagen har under alla år med stor majoritet följt utskottets förslag. Men motionärerna är ihärdiga år efter år. Samma krav och ungefär samma argument framförs. Man skulle kunna travestera och säga: Intet nytt från högerfronten. Utskottsmajoriteten ansluter sig till den uppfattning som bostadsministern anför i årets budgetproposition, bil. 13, där en redogörelse återfinns för bl.a. fastighetsbeteckningsreformens historia och regler samt för lantmäteriverkets utredning i ämnet 1981 med åtföljande remissbehandling. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till civilutskottet hemställan i betänkande 1982/83:19.
Herr talman! Thure Jadestig sade att det har varit få variationer under de senaste tio åren när detta ärende har behandlats i kammaren. Ja, det är sant, men det beror på att majoriteten inte har velat dra någon som helst lärdom och inte har velat lyssna på våra synpunkter. Det är ganska märkligt att Thure Jadestig inte med ett enda ord berörde de synpunkter som jag framförde. Inget enda bemötande kom från Thure Jadestig på ett konstruktivt sätt. Han vill bara att detta ärende skall upprepas och upprepas. Men repetition är ju studiernas moder, och förr eller senare kanske även majoriteten lär sig något.
Herr talman! Även jag lyssnade mycket noga på Thure Jadestigs anförande för att försöka hitta utskottsmajoritetens motiv för att vidhålla sitt förslag. Jag kunde inte i Thure Jadestigs anförande finna något enda argument för att behålla reformen. Det enda han uppehöll sig vid var ju historiken om hur många gånger detta ärende hade behandlats i kammaren och hur få variationsmöjligheter i argumenteringen som funnits från motståndarsidan vid varje tillfälle. Får jag då säga, herr talman, att det inte finns någon anledning för oss att variera argumentationen. Det finns ju sedan lång tid tillbaka ett bra system, som mycket väl går att överföra på data. Det systemet har naturligt tillkommit genom sockenbildningen. De gamla socknarna uppkom ju genom att man självpåtaget sökte sig till en egen gemenskap. Det är alltså en mycket fast grund att stå på, som jag ser det, och det finns ingen anledning att ändra en så självklar och fast grund i argumenteringen. Det är möjligt att Thure Jadestig kan få rätt i att det här förmodligen är den sista möjlighet riksdagen har att ta annan ställning i den här frågan. Har man kommit för långt i genomförandet, är det naturligtvis förenat med större svårigheter att återgå. Därför finns det skäl för kammaren att mycket noga överväga de motiv som här har framförts för en återgång. Jag noterar än en gång att jag i den här debatten icke har fått höra något motiv för att man skulle hålla fast vid den här reformen.
Herr talman! Jag vill helt kort säga att vi har debatterat den här frågan under hela 1970-talet och dessutom ett par år på 1960-talet, så nog är den väl diskuterad. Då borde åtminstone argumenteringen vara ny, innan man aktualiserar frågan igen. Därför finns det ingen anledning att ytterligare förlänga den här debatten.
Herr talman! Jag tycker att Thure Jadestigs svar klart visar den uppfattning man har från majoritetens sida. Man vill inte diskutera den här frågan, man vill tysta den. Man vill inte föra en sakdebatt, därför att man inte har några argument att komma med. Jag har försökt att på punkt efter punkt bevisa att man inte har särskilt mycket på fötterna i civilutskottets betänkande och att man har haft fel för sig även i propositionen. Detta bemöter inte Thure Jadestig, som är utskottets talesman, som tillhör majoriteten och som har direkt anknytning till departementet, med ett enda ord. Detta tycker jag visar klart vilken argumentnöd man befinner sig i.
Herr talman! Jag är som bekant ny i kammaren, och det är klart att jag kan läsa in historiken i det här ämnet. Men det kunde ändå för mig vara intressant att få höra något enda argument från Thure Jadestig varför riksdagen nu skall besluta enligt utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig om regeringen avser att planera för en framtida stationering av utsjöbevakningsfartyget Tv 172 på Gotland. Inledningsvis vill jag erinra om att det ankommer på generaltullstyrelsen att bestämma om stationeringen av kustbevakningens fartyg. Generaltullstyrelsen har också försökt basera fartyget på Gotland och bemanna det med personal som är bosatt på Gotland eller villig att flytta dit, men detta har inte lyckats. Frågan om möjligheterna att stationera Tv 172 på Gotland har vidare vid skilda tillfällen tagits upp av regering och riksdag. Det har då inte funnits några delade meningar om önskvärdheten av att stationera fartyget på Gotland. Nya försök av generaltullstyrelsen att åstadkomma detta resultat har inte heller lyckats, främst beroende på att personal med erforderlig kompetens inte har kunnat rekryteras till fartyget. Enligt vad jag har inhämtat gör generaltullstyrelsen nu ytterligare ett försök att placera fartyget på Gotland. Därvid undersöks på nytt intresset hos tullverkets personal för omstationering till Gotland.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Redan innan utsjöbevakningsfartyget Tv 172 levererades stod det klart att båten borde stationeras i en gotländsk hamn. Så blev inte fallet. Båten placerades i Nynäshamn. Frågan om stationeringen har sedan tagits upp av representanter för folkpartiet ett antal gånger här i riksdagen. Tyvärr har fortfarande inget hänt vad gäller stationeringen. Båten ligger fortfarande kvar i Nynäshamn. Allt talar för att en stationering på Gotland är det enda rätta från operativ synpunkt med hänsyn till det bevakningsområde som är aktuellt. Med tanke på de bekymmer vi nu har att effektivt övervaka vår fiskezon är Tv 172 av stor betydelse. Det är viktigt att båten snabbt kan vara på plats. Med den placering båten i dag har, går det lätt för besättningen på fartyg i det aktuella området att räkna ut när bevakningsbåten kommer att vara på plats. Samhällsekonomiskt är det helt oacceptabelt att fartyget har den längre gångtid som stationeringen i Nynäshamn innebär. Önskemålen från Gotland har också varit starka om att man på grund av regionalpolitiska skäl skulle ha Gotland som rekryteringsområde för personalen. Det är därför glädjande att statsrådets svar ger anledning till förtröstan och att omplacering förhoppningsvis kan ske. Möjligheterna till rekrytering av personal från Gotland bör också undersökas.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag, mot bakgrund av den starka kritik som förekommit, avser att föreslå någon uppmjukning av den s.k. angiverilagen och i så fall när. Frågan vilka uppmjukningar som det kan finnas skäl att vidta i den särskilda lagen om avdragsoch uppgiftsskyldighet övervägs f. n. Övervägandena gäller en höjning av beloppsgränsen för småhusoch lägenhetsägarnas uppgiftsskyldighet samt möjligheten att slopa skyldigheten att lämna uppgift om uppdragstagarens personnummer och att avge en särskild försäkran i självdeklarationen när någon uppgiftspliktig ersättning inte betalats ut.

Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret på min fråga. Jag vet inte om det var avsikten, men regeringens intentioner avslöjades delvis redan i går i Morgonekot och kvällstidningarna. Det är väl få frågor som på senare tid upprört människor så mycket som den s.k. angiverilagen. Benämningen på lagen kanske kan betraktas som något märklig, eftersom det även med den tidigare lagstiftningen fanns skyldighet för en småhusägare att lämna kontrolluppgift på ersättning om minst 300 kr. till person som inte var rörelseidkare. Arbetsgivare är också skyldig att lämna uppgift om anställdas löner. I massmedia blev emellertid benämningen angiverilag snabbt etablerad, och jag har förståelse för människors negativa reaktion. Det förefaller dock märkligt att inga mer än vi moderater reagerade när lagen i höstas antogs av riksdagen.

Vi hävdade också att det skulle vara smidigare och mera sympatiskt att sätta stopp för den grå arbetsmarknaden genom att införa avdragsrätt för reparationer och underhåll av schablontaxerade småhus. Då blev det ju angeläget för villaägaren att spara kvittona för att ha dem som underlag för avdragsyrkanden. Riksdagen har tidigare beslutat att hos regeringen begära en utredning om en sådan avdragsrätt, och en naturlig följdfråga är nu när finansministern har för avsikt att effektuera denna riksdagens begäran. En del av min fråga lämnades också obesvarad. Jag frågade när en uppmjukningi så fall skulle komma. Det är naturligtvis av intresse för många människor som anlitar hantverkare, eftersom den lagstiftning vi antog den 1 januari gäller tills en ändring kommer till stånd. Jag vore alltså tacksam om finansministern kunde lätta litet på förlåten i dessa frågor.
Herr talman! Jag beklagar att det i den skriftliga utredigeringen av detta svar bortföll en mening som jag hade tänkt skulle stå där, nämligen att vi avser att lägga fram förslag om dessa förändringar i vår, så att klarhet beträffande rättsläget under innevarande beskattningsår skall skapas så snart som möjligt. När det gäller herr Wachtmeisters andra fråga, beträffande huruvida det är möjligt att för schablontaxerade fastigheter införa en avdragsrätt för reparationsoch underhållskostnader, vill jag svara att detta är under behandling i den bostadspolitiska utredningen, som har att se över villabeskattningen.

Det skulle rensa luften att veta att moderaterna inte försöker å ena sidan i riksdagen stödja en lagstiftning och å andra sidan ute på det politiska fältet framstå som dess totala motståndare.

Herr talman! Jag tackar för detta svar, som innebär att det i vår kommer att lämnas en proposition om ändringar. Det är faktiskt jag som har ställt frågan och förväntat mig att få svar från Kjell-Olof Feldt. Nu fick jag själv en fråga huruvida moderata samlingspartiet vill acceptera denna lagstiftning med de förändringar som kan komma.

Vi har alltså ändrat uppfattning på den punkten, och det tycker jag skall kunnas sägas klart ifrån. Låt mig, herr talman, sluta med att säga att vice statsminister Ingvar Carlsson i ett uppmärksammat tal i Göteborg i slutet av mars ställde två frågor till sig själv och sitt parti, och de var: Vilka friheter måste vi än i dag försvara? Vilka friheter måste vi återerövra? Senare i talet nämnde Ingvar Carlsson behovet av frihet från maktlöshet. Detta tycker jag är något som finansministern bör ta fasta på inför propositionen om en uppmjukning av dens.k. angiverilagen. Jag tror att det skulle vara utomordentligt glädjande för stora delar av svenska folket, om man i den propositionen kunde säga att i avvaktan på en översyn av avdragsrätten skall vi inte ha någon uppgiftsskyldighet.
Herr talman! Knut Wachtmeister sitter i skatteutskottet. Han bör veta vilka utomordentligt stora svårigheter som föreligger att i schablontaxerade fastigheter tillåta en avdragsrätt t.o.m. för reparation och underhåll. Han borde veta att på den tiden vi hade sådana avdrag hade vi individuell taxering av hyresinkomster även från villafastigheter. Han vet alltså att det är ett utomordentligt svårt problem som riksdagen har förelagt regeringen och som regeringen nu har förelagt den bostadspolitiska utredningen. Men det väsentliga är att vi efter Knut Wachtmeisters senaste inlägg kan konstatera att moderata samlingspartiet frånträder den uppfattning man hade i höstas, dvs. att vi behöver ha klara regler när det gäller den uppgiftsskyldighet som föreligger för småhusägare och lägenhetsägare. Knut Wachtmeister konstaterade ju själv att det finns en sådan uppgiftsskyldighet i dag, som man faktiskt nu befrias ifrån genom den nya lagen. Vad har hänt? Vad är det i sak som har fått moderata samlingspartiet att ändra uppfattning, annat än möjligheten att utnyttja vad man tror är en opinionsvåg? Herr talman! Jag undrar om något riksdagsparti på länge har visat en sådan utrerad opportunism som moderata samlingspartiet f. n. gör i sin hantering av skatteflyktsoch skattefusksfrågorna.
Herr talman! Beträffande avdragsrätten finns naturligtvis problem. Därför har ju också riksdagen begärt en utredning. Den utredningen får nu redovisa vilka möjligheter man anser finns att medge avdragsrätt för schablontaxerade villor. I fråga om att ändra ståndpunkt har väl både Kjell-Olof Feldt och jag och våra partier tagit intryck av den opinionsstorm som har förevarit. Vad som har ändrats sedan i höstas är att människor blivit alltmer medvetna om hotet mot den personliga integriteten. Vi har fått en generalklausul. Nu talas det om att samköra register med upplysningar från bankerna om räntor och annat. Sammantagna ökar dessa åtgärder enligt människors uppfattning hotet mot den personliga integriteten, även om de var för sig kanske är rätt oskyldiga. Jag tycker att det är glädjande att svenska folket har uppmärksammat detta hot. Vi är ju snart inne i 1984. Både Kjell-Olof Feldt och jag har enligt min mening anledning att ta intryck av den kritik som framförs. Vi har gjort det, och uppenbarligen har Kjell-Olof Feldt också gjort det, eftersom vi kommer att få en uppmjukning av angiverilagen.
Herr talman! Det är en sak att ta intryck av kritik och en annan att helt och hållet utan motivering byta ståndpunkt — den enda motiveringen är att man, delvis genom moderata samlingspartiets eget agerande, försöker skapa s.k. opinionsstormar. Varje gång riksdagen försöker göra någonting för att minska förekomsten av skatteflykt och skattefusk säger moderata samlingspartiet numera — efter årsskiftet — nej. Det betyder att det bara är en läpparnas bekännelse, på gränsen till hyckleri, när partiet i andra sammanhang säger att man vill värna skattemoralen och de hederliga skattebetalarna. Varje gång vi försöker göra någonting konkret kommer ni numera att gå emot. Det är detta jag kallar utrerad opportunism.
Herr talman! Jag kan inte se någon skillnad i agerandet. Bägge partierna har tagit hänsyn till den sakliga kritik som har riktats mot lagen. Jag förstår inte riktigt varför det skall vara berättigat att göra det när det gäller socialdemokraterna, men förkastligt när det gäller moderata samlingspartiet.

Herr talman! Jag ber först att få tacka bostadsministern för svaret. De begränsningar som nämndes i proposition 1982/83:50 accepterades av riksdagen. Det gjordes alldeles säkert med den tanken att detta i första hand avsåg flerfamiljshusen. Det måste vara ganska klart eftersom inskränkningar rimligtvis skall drabba den typ av bostadslägenheter som är tomma och som står till förfogande. I bostadsministerns svar får jag nu uppgiften att denna begränsning dock måste avse allt bostadsbyggande, även om man förutsätter att kommunerna skulle utforma sina överenskommelser på ett sådant sätt att de tog hänsyn till enskilda fall. Jag tycker att det är alldeles självklart att när den enskilde vill skaffa sig en annan bostadsmiljö, t.ex. en barnfamilj som vill bygga ett eget hus i stället för att bo kvar i den lägenhet som familjen har eller eventuellt skulle kunna bli erbjuden, måste detta vara ett skäl som innebär att den enskilde inte skall drabbas av denna typ av begränsningar. Detta är ett planeringsfel som den enskilde inte kan beskyllas för. Det skulle få mycket märkvärdiga konsekvenser, eftersom man skulle bli hänvisad till en lägenhet som inte passar för familjens behov. I en artikel som publicerades i en tidning i mitt hemlän — GT den 13 mars 1983 — sade statssekreteraren i bostadsdepartementet: ”Regeringens avsikt har aldrig varit att det här skulle gå ut över någon enskild småhusbyggare.” Jag reserverar mig för hur pressen har återgivit hans uttalande. Jag hade hoppats att bostadsministerns svar skulle ha varit lika kategoriskt som statssekreterarens uttalande i denna tidningsartikel, dvs. att detta inte skulle kunna tas till intäkt för att man även i områden med ganska ringa överskott på lediga lägenheter skulle ta det här som ett motiv för att icke bevilja bostadslån till en person som söker sådant för att bygga ett eget hem. Jag hoppas att den här debatten och utformningen av förslaget inte kommer att få konsekvenser av det här slaget och att småhusbyggandet i stort sett inte kommer att drabbas av dessa inskränkningar.

Herr talman! Det är riktigt att det fall som var anledningen till min fråga har fått en lösning som jag tycker är bra; de som har sökt har fått sitt bostadslån beviljat. Jag tror att man när riksdagen och civilutskottet behandlade propositionen tänkte på de större bostadsförsörjningsområden, där det verkligen finns en stor tillgång på tomma lägenheter. Nu säger bostadsministern att man i stället för att bygga flerfamiljshus skulle kunna satsa på att bygga hundratals lägenheter på annat sätt. Men det är ju inte fråga om det. Det här problemet uppstår i de mindre kommuner och mindre bostadsförsörjningsområden, där det aldrig är fråga om så stora projekt. Jag tycker att det är väldigt angeläget att den familj som sparat för att kommai gång med sitt eget bygge inte skall bli utsatt för detta, även om jag är medveten om att man när man utformar en bestämmelse inte vill undanta en viss typ av bostäder. Även om bostadsministern av formella skäl säger att detta skall avse allt bostadsbyggande, vill jag tolka vad som sägs i svaret om att kommunerna skall utforma sina överenskommelser på ett sådant sätt att det blir möjligt att ta hänsyn till det enskilda fallet på det sättet att vi skall få sådana lösningar som det blev i det fall som var anledning till min fråga. I så fall är jag nöjd.

Herr talman! Då tycker jag att den här diskussionen har fyllt sitt syfte, nämligen att göra klart att detta inte är avsett att gå ut över det enskilt uppförda småhuset. Jag kan dela Hans Gustafssons uppfattning att man i ett stort bostadsförsörjningsområde —t.ex. i Göteborg — måste se till hela skalan av bostadsproduktion, om man vill försöka åstadkomma en minskning av det tomma lägenhetsbeståndet. Det huvudsakliga för mig har varit att av den enskilde planerat bostadsbyggande på den typ av orter som här har varit aktuell inte skall behöva bromsas på grund av det ställningstagande som riksdagen gjort när det gäller begränsningen av lånemöjligheterna.

Herr talman! Mot bakgrund av att televerket har upphandlat ett antal telefoner av ny modell från Standard Radio & Telefon AB har Sven Henricsson frågat mig om regeringen kommer att hindra en upprepning av det inträffade och i stället slå vakt om den svenska sysselsättningen. På senare år har efterfrågan på olika slags telefoner ökat starkt. Abonnenterna vill inte bara ha telefoner i olika färger utan även telefoner med speciell utformning eller storlek. Ett flertal modeller av sådana telefoner kan köpas på den allmänna marknaden. De telefonerna är dock inte godkända av televerket och får därför inte anslutas till telenätet. Enligt de riktlinjer som en enig riksdag drog upp för två år sedan skall televerket bli mer marknadsorienterat. För att tillgodose den efterfrågan på litet annorlunda telefoner som uppenbarligen finns har verket därför beslutat att tillhandahålla ett par nya modeller. I början av år 1982 begärde televerket in anbud på s.k. minitelefoner. Televerkets egna industrier, Teli, kunde inte tillverka denna första serie av nya telefoner, bl.a. eftersom det skulle ta för lång tid att utveckla en helt ny modell. Om efterfrågan på nya telefoner är tillräckligt stor, är det givetvis angeläget att Teli ges tillverkningsmöjligheter. Enligt televerket pågår på Teli tillverkning av en annan ny telefonmodell för leverans under andra halvåret 1983 och utveckling av ytterligare en telefonmodell för tillverkning och leverans vid en senare tidpunkt.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Av svaret att döma är det fråga om en sorts ny policy hos televerket. Man släpper in de multinationella jättarna, t.ex. ITT, på den svenska marknaden. Det har framkallat både oro och pessimism bland de anställda. I Sundsvall finns det 144 övertaliga människor vid Teli. Själva uttrycker de sig på följande sätt: Här sitter vi och stickar. Någonting skall vi ju göra medan utlänningarna får tillverka våra telefoner. Detta är inte bra. Det finns dessutom indikationer på att mera är på gång. Det är inte bara fråga om 20 000 telefoner. Har man gett en viss potentat ett finger, tar han gärna hela handen. Ungefär så resonerar man. Det finns, som sagt, tecken som tyder på att det inte är fråga om slutet utan snarare början på något som skall bli mer och mer omfattande. Vidare känner vi till vilken enorm strategisk kapacitet jätteföretagen, multijättarna, har. De kan gå ned i pris för att erövra en marknad. När man genom sin finansiella styrka har etablerat sig på marknaden, har man ju uppnått ett mål. Man skapar ett behov av sina produkter. Människorna har då hunnit vänja sig vid den typ av produkter som man lyckas placera på marknaden.

Herr talman! Det råder inget tvivel, Sven Henricsson, om att televerket väldigt kraftigt satsar på Teli. Jag sade i mitt svar att det pågår tillverkning på Teli av en ny telefonmodell. Man avser att leverera den under andra halvåret 1983. Skulle satsningen slå väl ut, är det väl bara att konstatera att man därmed har försäkrat sig om tillverkning hos Teli. Jag kan självfallet förstå den oro som de anställda på Teli känner, en oro som delas av andra på många håll ute i svenskt näringsliv. Men den beställning som det rör sig om här är ca 2-3 90 av televerkets totala köp av telefoner från Teli. Televerket gjorde beställningen mot bakgrund av att varken Teli eller L M Ericsson kunde klara televerkets krav i den aktuella situationen. Både jag och Sven Henricsson är på det klara med att televerket satsar mycket hårt på att göra inbrytningar på telekommunikationsområdet. Och man torde också från televerkets sida vara angelägen att se till att den egna tillverkningsindustrin kan vara med i det sammanhanget.
Herr talman! Det är i och för sig positivt att vi är överens om att man skall slå vakt om Teli. Men det finns också andra tecken som gör att oron är befogad. Det gäller Telis framtid och hör samman med vad som nu håller på att inträffa. Vi vet att det finns starka önskemål hos de anställda om att behålla Teli i verksform, och det har också utlovats, inte minst av den nuvarande kommunikationsministern. Enligt senaste meddelanden har det emellertid klart framkommit att det finns en tendens att ändå vilja ha Teli i bolagsform, enligt det beslut som fattades av den borgerliga regeringen. Jag önskar att kommunikationsministern kunde skingra litet av ovissheten på den punkten. Kommer man att hålla fast vid verksformen för Teli och riva upp beslutet om ombildande till bolag, eller skall man även här slå in på en ny policy?
Herr talman! Beträffande den senare frågan vill jag säga att televerket har ett uppdrag innebärande att i samråd med de anställda se på den verksamhetsform som Teli skall ha fortsättningsvis. Uppdraget syftar till att man den 15 april skall lägga fram ett förslag för regeringen, utifrån det samråd som skall ske med de anställda.

Herr talman! Olle Grahn har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att Bromma flygplats också efter Linjeflygs utflyttning till Arlanda kan användas för det civila flyget. I anslutning till behandlingen av den luftfartspolitiska propositionen våren 1982 uttalade trafikutskottet att det — i avvaktan på en mera slutgiltig lösning av flygplatsfrågan för Stockholmsregionen — inte är möjligt att avveckla Bromma som statlig flygplats. Regeringen uppdrog därför i januari i år åt luftfartsverket att skyndsamt utreda det långsiktiga behovet av trafikflygplatser i Stockholmsregionen, dvs. flygplatser för vilka staten har ett primärt ansvar. Flygplatser för allmänflyget är inte en angelägenhet för staten. Resultatet av uppdraget skall redovisas senast den 1 maj i år. Jag är därför inte beredd att nu uttala mig om vilka åtgärder som kan bli aktuella för statens del vad gäller Bromma. När utredningsmaterialet föreligger kommer diskussioner att tas upp med Stockholms kommun och Stockholms läns landsting om Brommas framtid.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. I det avsnitt av budgetpropositionen som realbehandlades av riksdagen under gårdagen, på grundval av trafikutskottets betänkande 1982/83:16, anvisades medel för drift av våra flygplatser. Bland flygplatserna finns en som vållat mera debatt än någon annan under ett antal år, nämligen Bromma flygplats i Stockholmsregionen. I samband med trafikutskottets behandling av motioner om bibehållande av Bromma som flygplats blev det känt att regeringen genom beslut den 20 januari 1983 uppdragit åt luftfartsverket att skyndsamt utreda det långsiktiga behovet av trafikflygplatser i Stockholmsregionen. Detta gav mig anledning att ställa min fråga till kommunikationsministern. Trafikutskottet har ingående behandlat frågan om Bromma både 1981 och 1982.

I en dagstidning kunde man den 17 mars 1983 läsa följande: ”I tysthet förbereder regeringen en total nedläggning av Bromma flygplats före 1990. Luftfartsverket utreder nu en avveckling av all flygverksamhet på Brom
Herr talman! Utöver de direktiv som regeringen lämnade till luftfartsverket för den uppgift det förelades finns ingenting uttalat. Den tidningsartikel som här åberopas av Olle Grahn får helt och hållet stå för tidningens Om nomineringarräkning. na till värnplikts Vad det är fråga om är att luftfartsverket skall plocka fram detta material, riksdagen precis som jag sade i mitt svar, och att det materialet skall utgöra underlag för fortsatta diskussioner i denna fråga. De diskussionerna skall i sin tur givetvis leda till att denna fråga underställs riksdagen. Låt mig också få säga följande. Om jag inte är felunderrättad diskuterade flera av trafikutskottets ledamöter denna fråga här i kammaren i går. Jag har fått uppfattningen att även trafikutskottets ledamöter anser att det är riktigt att avvakta den utredning som kommer att göras och den behandling i övrigt som denna fråga kommer att få i fortsättningen.
Herr talman! Enligt den artikel jag åberopade har kommunikationsministern under hand instruerat utredarna inom luftfartsverket om regeringens önskan att frigöra Bromma för industrioch bostadsbyggnation. Det är det som föranleder min senaste fråga.

Herr talman! Jag vill härmed meddela att jag är förhindrad att närvara den 18 april och således ej kan besvara interpellation 1982/83:98 av Björn Körlof inom föreskriven tid. Vi har överenskommit att svar skall lämnas den 22 april.
Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig, om det är riktigt att nomineringarna till värnpliktsriksdagen motarbetas vid vissa förband och vad regeringen i så fall tänker vidta för åtgärder i frågan. 17 Bestämmelserna för anordnande av en årlig konferens för värnpliktiga, den s.k. värnpliktsriksdagen, utfärdades av regeringen år 1975, och har av överbefälhavaren kompletterats med tillämpningsbestämmelser. Dessa bestämmelser reglerar i detalj snart sagt allt som har med värnpliktsriksdagen att göra. Här anges t.ex. hur kandidater skall nomineras och presenteras, att valet skall genomföras under överinseende av förbandsnämnden som tillika är valnämnd, hur röstsammanräkning skall gå till, hur valprotokoll skall upprättas och hur valet kan överklagas. Det är myndigheternas, ytterst ÖB:s, ansvar att se till att val till värnpliktsriksdagen genomförs på ett korrekt sätt. Något motarbetande får självfallet inte förekomma. Enligt vad jag har inhämtat från överbefälhavaren har så ej heller skett.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Jag är av den uppfattningen — grundad på en lång personlig erfarenhet — att det militära systemet har en otrolig förmåga att nere på basplanet leva sitt eget liv och sätta sig över många bestämmelser, som utfärdats av politiska instanser och även av högre militära chefer. Det har gällt behandlingen av fast anställd personal inom försvaret på både dei militära och den civila sidan. Det kan vitsordas av personalförbunden — nuvarande Statsanställdas förbund, Underofficersförbundet och andra. Jag är också av den uppfattningen att arbetarrörelsen i Sverige — och därmed också det socialdemokratiska partiet — inte på ett riktigt sätt har intresserat sig för dessa frågor, inte har trängt in i och ingripit i systemets struktur och natur och slutit upp bakom de viktiga demokratiska rättigheterna eller de regler som har utarbetats och slagit igenom långt tidigare på andra områden i det svenska samhället. När det gäller den här frågan är det också på det sättet — som .försvarsministern säger i sitt svar — att dessa mycket välformulerade bestämmelser inte har införts uppifrån, genom ingripande av regeringar eller militära ledande instanser och chefer, utan det har genomförts efter ett tryck underifrån, från de värnpliktiga själva. De började ju i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet att mer bestämt protestera emot de mycket odemokratiska förhållanden som rådde inom det militära systemet. Nu har framkommit, bl.a. från — som jag skriver i min fråga — den värnpliktiga arbetsgruppens sida, att det vid vissa förband har funnits tendenser till att försvåra nomineringen av ombud till värnpliktsriksdagen. Härstår nu uppgift mot uppgift. Försvarsministern hänvisar till ÖB. Det är riktigt. Han kan naturligtvis inte svara på något annat sätt, eftersom han då vore tvungen att göra en undersökning. Men eftersom ÖB är part i målet måste den naturliga frågan för mig och för andra vara om försvarsministern har tagit kontakt med den värnpliktiga arbetsgruppen, med de aktuella förbanden och de värnpliktiga på dessa förband och också inhämtat deras syn på frågan. Har detta skett?
Herr talman! Som Oswald Söderqvist väl känner till var jag vid Torsdagen den försvarsdepartementet när man började med de årliga värnpliktskonferen = 7 april 1983 serna för drygt tio år sedan. Det var ett initiativ från politiskt håll, bl.a. från regeringen — efter det att ett politiskt ungdomsförbund något tidigare hade satt i gång med de årliga konferenserna. När det gäller demokratiseringsoch medinflytandeprocessen inom försvaret har vi varit mycket angelägna om att det som sker på det civila området också skall ske på det militära området. I vissa sammanhang tror jag mig våga säga att försvaret t.o.m. gått före. Fakta om valet till 1983 års värnpliktsriksdag är att 89 förband eller skolor kunde utse sammanlagt 181 ombud. Totalt utsågs 166 ombud från 75 valenheter. Vid 14 enheter avstod de värnpliktiga från att delta, trots att myndigheterna korrekt lämnat valinformation. Vid tre valenheter överklagades valet. Överbefälhavaren fann efter prövning grund för att beordra omval vid en av dessa valenheter. Vid en presskonferens som anordnats av värnpliktiga arbetsgruppen vid årets värnpliktsriksdag hävdades att vissa myndighetsföreträdare motarbetade verksamheten eller mer eller mindre uppmanade de värnpliktiga att inte utse ombud. Man anförde särskilt MKV/KA 4 i Göteborg som exempel. Enligt vad jag inhämtat var detta utspel mindre väl underbyggt. Verkligheten är den att de värnpliktiga i förbandsnämnden själva efter genomfört val utvärderade och analyserade vad som varit bra och vad som varit mindre bra. Det är, tycker jag, ett gott exempel på värnpliktsinflytande i praktiken.

Herr talman! Vi behöver inte tvista om historieskrivningen. Det är korrekt att det var myndigheterna som genomförde värnpliktsriksdagen, men den genomfördes efter ett tryck underifrån, som jag sade i mitt tidigare anförande. Om det hade skett, såvida inte detta tryck hade uppstått på basplanet, kan man tvista om. Att det var SSU, försvarsminister Thunborgs eget politiska ungdomsförbund, som började ställa krav på värnpliktsriksdag är också ett känt faktum. I försvaret har alltid funnits tendenser att undertrycka demokratiska yttringar. Jag är kanske inte beredd att hålla med om att man varit ute i det ärendet tidigare — det kan också diskuteras. Vad som har karakteriserat systemet är att man har hållit på den militära disciplinen. Det är bakgrunden. Det gläder mig att försvarsministern verkligen har undersökt de här sakerna och har sin uppmärksamhet riktad på detta. Jag vidhåller att det behövs en skärpt uppmärksamhet från det civila samhällets sida på det militära systemet. Om man inte får till stånd en civil övervakning och civila kontrollorgan urartar det militära systemet lätt. Och det är större risk för det i tider som dessa med ett allmänt skärpt läge och kriser på olika plan. Det är alltså en oerhört viktig uppgift. Alla sådana här uppgifter från de värnpliktiga och deras organisationer, 19 förtroendevalda och andra, måste behandlas seriöst. Försvarsministern har tydligen konstaterat vad som hänt. Jag tycker det är bra. Jag tycker att den vakthållningen skall fortsätta.

Herr talman! Jag fick ett brev i dag med ett frimärke stämplat i Tel Aviv. Det visar frukter i en askkopp, och det gäller en antirökningskampanj i Israel. Rökningen är ett internationellt problem. Tydligen lever halva mänskligheten i slaveri under nikotinet. Vore man fri, skulle man väl inte röka, när det är så skadligt. I konstitutionsutskottets föreliggande betänkande nr 27 har utskottet avstyrkt min motion om största möjliga rökfrihet i riksdagshuset. Utskottet ger utrymme på en sida åt litet historik i frågan samt tio rader motiv för avslaget. Utskottet ”utgår från att förvaltningskontoret följer frågan och tar de initiativ som bedöms erforderliga”. Det är vad som brukar kallas ”positiv skrivning”, men för dem som inte tål tobaksrök, för dem som ser rökningens hälsorisker samt för dem som har väntat att kampanjen mot rökningens hälsorisker skulle på allvar tas upp av landets lagstiftande församling är skrivningen enbart negativ. Ingenting kommer att ske. Men just vid inflyttningen till de renoverade lokalerna är det lämpligt att bestämmelser som minskar rökningen träder i kraft. Världshälsoorganisationen menar att ingenting skulle förbättra mänsklighetens hälsotillstånd mer än tobaksbrukets totala upphörande. Att så skulle ske är utopiskt, men nog kunde ett parlament med så stor kunskap om hälsoriskerna med rökning och med så många svåra problem med kostnader av alla slag som det svenska ha försökt bli det första i världen med restriktioner mot rökning i sitt eget hus. Enligt pressen i dag har arbetsgruppen för en rökfri generation såsom mål att i Sverige få 200 rökfria skolor. Själv vågar jag drömma om att Sveriges riksdag en gång skall bli normbildare och föredöme i detta sammanhang. Enligt DN i dag röker bara fyra statsråd av 20, vilket visar att regeringen är på väg åt rätt håll åtminstone i detta avseende. Till riksdagens lokaler kommer nu besökare av alla slag — från pressen, radion och TV-nt.ex. — som stundom lämnar en förgiftad atmosfär såsom enda bidrag till vårt gemensamma hem. Ingen hänsyn tas till allergiker eller andra som värderar en god miljö. Herr talman! Den 2 april 1978 debatterade riksdagen frågan om ett nytt riksdagshus. Protokollens nummer är 120 och 121. Det är en läsning som borde vara aktuell i dag och säkert blir aktuell för framtidens historiker, som skall jämföra vad som då sades —t.ex. av mig — med vad som blev resultatet av riksdagens byggverksamhet.

Jag kan återge några pressröster. Expressen skrev den 25 mars: ”Vilket spring det blir i ”nya” kanslihuset. Nu får Adelsohn nytta av sin goda kondition.” Det finns även en hel del andra sanningar i artikeln. Samma tidning skrev den 20 januari: ”Notan är klar. Byggnadsstyrelsens räkning till svenska folket: 1 st. riksdagshus 700 000 000.” Någon har räknat ut att det betyder 14 000 kr. per m?, fastän byggnaderna och tomten fanns förut. Det bör vara rekord. I dag den 7 april finns en artikel i tidningen Ny teknik, vari frågas: ”Håller grunden för riksdagshuset? Biologen mot experten. Träpålarna i grunden håller inte länge till.” Det framgår av artikeln att huset har sjunkit 20 cm och att sättningarna i grunden fortsätter. Det kommer även fram att byggnadsstyrelsen vill vänta med förstärkning av grunden. Man har vid tidigare debatter här i kammaren sagt mig att det är helt onödigt eller kan ske senare. Hur skall man då bära sig åt? Nu finns det en ritning, som tyvärr inte går att visa på kammarens bildskärm — och tyvärr är inte heller många riksdagsledamöter här — där man har tänkt sig en invallning av holmen, som man kallar det. Man skall alltså påla upp emot kanten, och vad det kommer att kosta kan väl knappast någon beräkna i dag, men det är helt klart att tillsammans med de kostnader som redan lagts ner blir det miljardbelopp. Räkningen till svenska folket blir allt större, och detta i en svår ekonomisk situation. Det är också tragiskt att de flesta i denna kammare inte anar just nu hur besvärlig lokalfrågan blir i praktiken med de spridda huskropparna. Allt vad vi som har kritiserat återflyttningen har sagt i många år om avstånd och säkerhetsrisker är nu besannat, och verkligheten är mycket mer negativ än vi någonsin har försökt säga, i fråga om gångavstånd t.ex. Och vilka bevakningskostnader blir det i en byggnad med så många huskroppar? Beklagligt är också att den nuvarande riksdagen i stort sett inte vet att det finns eller har funnits ett förslag, ”Samspel”, som var funktionellt och som fyllde alla de krav som riksdagen ställde på sina lokaler en gång när man utlyste arkitekttävlingen. Jag kan inte begära att nya riksdagsledamöter skall ha reda på det, men det finns möjligheter att sätta sig in i frågan för den som vill det. Jag vill nu kommentera den fyrpartimotion, som också bär mitt namn, om viss åtgärd för den man som bidragit till bevarandet och vården av riksdagshuset på Helgeandsholmen, nämligen byggnadsingenjören Olof af Forselles. Konstitutionsutskottet säger att frågan handläggs av förvaltningskontoret. Det är just nu knappast fallet. De förhandlingar som ägt rum har varit helt oacceptabla och för ingenjör af Forselles förödande. Moraliskt är Olof af Forselles i överläge. Hans inlaga till tingsrätten är mycket stark. Men juridiskt är han såsom ensam och medellös i svårt läge mot det man måste betrakta som en övermakt. Den enskilde står tyvärr till synes ofta rättslös, även i en rättfärdig sak. Jag menar att förvaltningskontoret konsekvent undanhållit af Forselles sakkunskap och att de tillträdande arkitekterna och byggnadskommittén inte har löst de tekniska och funktionella problemen. Som jag anfört, har byggnadsfrågans lösning rönt en föga smickrande uppmärksamhet i fackpressen. Jag var förra veckan i Finland, och man kom då och berättade för mig att det hade gått ett program i finsk television dagen före påskafton, där man uppmärksammat frågan i ett starkt kritiskt inslag. Följden av att Olof af Forselles förlorar är att riksdagen förlorar den ende kvarvarande sakkunnige med mångårig erfarenhet av riksbyggnaderna. Men skulle af Forselles sak vinna, vinner riksdagen ännu mera genom att ha till sitt förfogande den kompetens och kunskap som kommer att erfordras vid framtida underhåll och för att rädda de svåraste misstagen. Slutsatsen blir att riksdagen genom sitt förvaltningskontor i eget intresse bör sträva efter en hederlig förlikning med Olof af Forselles — den bör innebära någon form av gottgörelse för tolv års psykiskt och ekonomiskt lidande. Han hade på grund av sin kunskap den lösning av lokalfrågan som kunnat ge oss en samlad riksdag på ett ställe mellan Stallkanalen, Norrström och vattnet nedanför, ett väl fungerande hus, bekvämt och säkert. Konstitutionsutskottet har alltså i sak inte behandlat vår motion. Inga skäl företes mot den — utom att man säger att det föreligger en rättssak. Fakta i motionen kan aldrig förnekas. Jag utgår nu ifrån, trots betänkandet i dag, att riksdagen omedelbart förhandlar med Olof af Forselles i enlighet med vad som står i motionen, i syfte att få behålla den sakkunskap om riksbyggnaderna som just detta betänkande nr 27 så tydligt visar är behövlig. Jag skulle vilja be ledamöterna att läsa innantill i betänkandet. Märk att där uppges redan nu att man förutser behov ”av förbättringar och höjd servicegrad”. Jag har sagt 10-15 gånger här i kammaren och i motioner att det är vad som kommer att visa sig när förslaget är realiserat. Det gäller att undvika stora ekonomiska förluster. Jag tycker att det som står här låter skrämmande, som ett hot. Vi skall snart flytta in, och redan nu skriver man: Vi måste sörja för att det blir förbättringar, höjd servicenivå. Jag vill inte vara elak, men jag måste framhålla att vad jag förutsagt tyvärr har gått i uppfyllelse. Herr talman! Jag anhåller att konstitutionsutskottets ordförande i dag bekräftar att riksdagen skall vidta den åtgärd som vi föreslår i motion 1692. Jag är övertygad om att riksdagens majoritet nu betraktar det som en hederssak för riksdagen — särskilt om man får insyn i verkligheten bakom motionen — att den man som så väl skött riksdagens hus så länge och som nu befinner sig i en krissituation bevisas denna erkänsla, så att riksdagen i framtiden kan uppdra åt honom att utföra nödvändiga arbeten och göra de förbättringar som man även i betänkandet räknar med. Han kan huset och känner till förhållandena, och han kan materialet. Låt mig kraftigt betona att ingen har bestridit hans kompetens och sakkunskap. Konstitutionsutskottets betänkande nr 27 verifierar ju de facto att af Forselles är upphovsman till förslaget Samspel, som alltså hade löst problemen, och att han utfört förundersökningarna inför hela tävlingen om riksdagens hus. ; Vi som var med i riksdagen på 1960-talet hade väldigt dåligt med utrymmen — och jag som plågas av rök inte minst. Men så upptäckte vi att efter hand byggdes det högst upp i riksdagshuset små ledamotsrum, som var alldeles utmärkta. Jag kan tala om för er vem som skötte den byggenskapen. Det var Olof af Forselles.

Herr talman! Riksdagens återflyttning till Helgeandsholmen har varit föremål för flera debatter här i kammaren. Det har funnits ett starkt motstånd mot denna väldiga satsning. Vänsterpartiet kommunisterna har av en rad skäl varit motståndare till projektet. De som hårdast drivit frågan om en återflyttning har förringat problemen vid Helgeandsholmen och förstorat problemen vid Sergels torg. Nu börjar förvaltning och riksdagsledamöter packa för flyttning. Finns då något kvar av de invändningar som anförts? Ja — och de har t.o.m. förstärkts. De siffror som redovisas i dagens betänkande från konstitutionsutskottet bekräftar farhågorna i fråga om kostnadsberäkningarna. Beräknade 312 miljoner år 1977 har blivit närmare 700 miljoner år 1983. Även med hänsyn tagen till inflationen är detta en kraftig kostnadsökning, vilket jag påpekat i ett särskilt yttrande till betänkandet. Det är säkert inte heller den sista siffran som redovisas. Ännu har inte huset — eller husen — tagits i bruk. Åtskilliga justeringar och kompletteringar torde bli aktuella för att minska de funktionsmässiga bristerna, som nu börjat träda i dagen. Det hade varit bra om entusiasterna för Helgeandsholmen lyssnat mer på varningarna, både i fråga om kostnaderna och de funktionsmässiga problemen. Konstitutionsutskottets betänkande andas en berättigad kritik mot utvecklingen. Det är befogat när utskottet påpekar att det är angeläget att den redovisning som kommer att ske bör ge förutsättningar för en slutlig bedömning av förhållandet mellan prognos och utfall, med hänsyn tagen till samtliga faktorer som påverkat kostnaderna. Problemet är dock att i det läget torde det inte finnas många andra alternativ än att betala räkningen, oavsett vilka faktorer som påverkat kostnaderna. Utskottet noterar också att förändringar av skilda slag, syftande till förbättringar och höjd servicegrad, kan bli aktuella i anslutning till inflyttningen och efter en tids erfarenheter. Detta får ses som ett uttryck för att brister härvidlag börjar bli synliga. Att avhjälpa dessa kan dock leda till att kostnaderna blir ännu högre. Det är inte avsikten att i dag upprepa de kritiska synpunkter som genom åren förts fram mot detta projekt. Det kan finnas anledning till en mer samlad genomgång när slutredovisning föreligger. Redan nu kan man dock med fog hävda att riksdagen, i en tid av åtstramningar på många områden, skaffar sig ett dyrt hus, vars möjligheter att fungera tillfredsställande ifrågasätts av allt flera redan innan inflyttningen på allvar börjat. Detta hade, herr talman, inte behövt bli fallet om hänsyn tagits till de kritiska röster som redan från början höjdes mot äventyret Helgeandsholmen.

Herr talman! När vi i går diskuterade tobaksfrågan här i kammaren var vi alla överens om att kampen för en bättre folkhälsa måste föras på många olika fronter, men vi var inte riktigt överens om vägarna för att nå det gemensamma målet. I dag har vi en ny front att bevaka, den offentliga miljö och arbetsmiljö som det nygamla riksdagshuset utgör. I dag går inte meningarna lika mycket isär, även om jag tycker att konstitutionsutskottets skrivning är litet väl defensiv när det gäller Tore Nilssons motion. Motionen är faktiskt mycket hovsam. Det är en icke-rökares önskan om att få slippa den passiva rökningens skadeverkningar. Motionen har dessutom exakt den innebörd som de allmänna råd och anvisningar som socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen håller på att arbeta fram. Dessa råd tillkommer i stället för en lag om förbud mot rökning i offentliga lokaler. Det var ju så vi ville ha det, på den punkten var ju alla här i kammaren överens före jul. Enligt vad jag har erfarit kommer dessa råd och anvisningar att fastställas den 15 april i år, alltså i god tid innan det nygamla huset tas i besittning. Som Tore Nilsson sade i sitt anförande är det i sådana här situationer alltid bäst att skapa regler från början, om man vill ha några regler. Nr 113 De allmänna råd som utskottet hänvisar till har som utgångspunkt att inga skall behöva utsättas för passiv rökning mot sin vilja. Grundtanken med råden, och f. ö. med allt vårt arbete i tobaksfrågan, är att skapa en sådan attityd bland människorna att rökfrihet blir det naturliga i alla sammanhang. Trots, som jag sade, den något defensiva hållningen i skrivningen, tolkar jag det ändå som att det finns en viss försiktig önskan från utskottets sida att man skall leva upp till socialstyrelsens och arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd. Det är bra, för vad vi kräver och önskar av andra människor måste vi ju vara beredda att leva upp till själva. Jag vet att man inom förvaltningsstyrelsen har diskuterat frågan om rökfrihet i det nya huset. En ledamot tog vid ett sammanträde upp frågan om rökfria miljöer, och i protokollet kan läsas att man ”betonade vikten av att dessa synpunkter beaktas”. Det måste vara ett ordentligt stöd för förvaltningsstyrelsen att få denna sin inställning förankrad i utskott och kammare som sker här i dag.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande 35 om vissa företagsskattefrågor finns sju reservationer — tre gemensamma för de tre icke-socialistiska partierna och fyra där vi moderater är ensamma. Flera av reservationerna rör frågor som debatterats här i kammaren för inte så länge sedan, varför det finns anledning att vara relativt kortfattad. Reservation 1 gäller förmögenhetsskatten. De flesta har insett betydelsen av att det i företagen arbetande kapitalet är en viktig produktionsfaktor, som man måste vara rädd om och därför inte kan kräva orimliga skatter ur. Företagsskattekommittén föreslog på sin tid att det kapital som arbetade i mindre och medelstora företag i princip skulle undantas från förmögenhetsvd skatt. Det är beklagligt att socialdemokraterna i stället ökar pålagorna på det näringsliv man annars säger sig vara angelägen att slå vakt om. I höstas drev man igenom en höjd förmögenhetsskatt. I reservation 2 har vi moderater understrukit att de andra kapitalskatterna, arvsoch gåvoskatten, som också skärptes i höstas, ytterligare kommer att försvåra generationsskiften i familjeföretagen och därmed verka hämmande inte bara på nyföretagandet utan också på sysselsättning och investeringar i redan existerande företag. När riksdagen förra våren beslöt om en lindring av dubbelbeskattningen av utdelad vinst i icke börsnoterade aktiebolag påtalade vi olägenheten för de mindre och medelstora företagen med ofta lågt aktiekapital av att avdragsrätten för aktieutdelning begränsades till 15 90 av aktiekapitalet. Vi föreslår därför i reservation 3 att denna begränsning av avdragsrätten slopas. I reservation 4 om skatt på viss elkraft är vi moderater också ensamma. Vi yrkar att skatten skall upphöra. Vi gör det med samma argument som i höstas: att det är fråga om inte en vinstskatt utan en skatt på produktionen, som drabbar företagen oberoende av betalningsförmåga, att den motverkar industriinvesteringar, att den motverkar de fördelar som kunnat vinnas genom devalveringen och att företag med egen vattenkraft missgynnas i förhållande till de företag som köper sin kraft. Det kan tilläggas att skatten slår hårdast i Norrbotten, vilket landskap socialdemokraterna annars vill slå vakt om i sin omfattande Norrbottensproposition. I sanning ett ologiskt agerande! En annan lag som vi vill avskaffa är den 2-procentiga löneavgiften, som beslöts våren 1982 och trädde i kraft vid förra årsskiftet. Som vi redan när lagen antogs förutspådde kan man knappast påstå att de 2 procenten avräknats mot tillgängligt löneutrymme i årets avtalsrörelse — åtminstone i den del av avtalsrörelsen som hittills är avklarad. Härigenom har vårt konkurrensläge ytterligare försämrats, och lagen bör avskaffas vid kommande halvårsskifte. Löneavgiften behandlas i reservation 7. Därmed återstår de gemensamma borgerliga reservationerna 5 om forskning och utveckling och 6 om arbetsrättsligt skadestånd. Dessa två reservationer kommer att tas upp till behandling av andra företrädare för reservanterna, varför jag, herr talman, avslutningsvis nöjer mig med att yrka bifall till samtliga sju reservationer.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 35 behandlas inte mindre än 25 motioner. En del av dessa motioner innehåller yrkanden som helt överensstämmer med förslag som tidigare behandlats i riksdagen under detta riksdagsår. Centern har då — såväl i motioner som i reservationer och omröstningar — redovisat sin ståndpunkt, och vi har därför inte återupprepat våra motionsyrkanden. I sakfrågorna är vår ståndpunkt oförändrad. Till utskottsbetänkandet har fogats tre reservationer som centern står bakom. I reservation 1 om förmögenhetsskatten framhåller vi reservanter att arbetande kapital i mindre och medelstora företag i princip skall undantas Nr 113 från förmögenhetsbeskattning. Det är en ståndpunkt som vi i många år har förfäktat och som vi nu upprepar. Vi föreslår att denna ståndpunkt skall ges regeringen till känna. I reservation 5 av centern, folkpartiet och moderaterna berörs stimulansreglerna för forskning och utveckling. Reservanterna anser att nuvarande regler om det särskilda avdraget bör vara kvar och tar därmed avstånd från finansministerns aviserade förslag. Reservanterna ställer sig också positiva till de synpunkter som framförs i motion 1866 av Nils Åsling om åtgärder för förverkligande av projekten med elkraftsoch flygmuseerna i anslutning till Fekniska museet i Stockholm. I reservation 6 av centern, folkpartiet och moderaterna berörs frågorna om arbetsrättsligt skadestånd. Enligt en regel som länge tillämpats i skatteutskottet brukar utskottet inte göra något ställningstagande i frågor som är föremål för utredning eller prövning i kanslihuset. I detta utskottsbetänkande gör emellertid socialdemokraterna, som har majoritet i utskottet, ett klart ställningstagande som i princip överensstämmer med vad som yrkas i vpk-motionen 866. Med anledning av detta redovisar också utskottsledamöterna från centern, folkpartiet och moderaterna sin principiella ståndpunkt, som överensstämmer med nu gällande regler, innebärande att ett arbetsrättsligt skadestånd liksom andra skadestånd bör anses som en avdragsgill driftkostnad. Till utskottsbetänkandet har vi centerpartister också fogat ett särskilt yttrande angående skatt på viss elkraft. Som jag sade i inledningen av mitt anförande har centern inte upprepat sin motion från i höstas. Vi har ansett det vara mera realistiskt att få till stånd en omprövning av denna skatt i samband med en eventuell proposition om energiskatterna. I utskottsbetänkandet behandlas också en partimotion från centern, motion nr 2134, där bl.a. frågan om rätten till avdrag för pensionsförsäkringspremier berörs. Enligt nuvarande regler får egenföretagaren betala arbetsgivaravgift också på det belopp som används till att betala privata pensionsförsäkringar. Drivs däremot företaget som aktiebolag utgör inte bolagets kostnader för pensionering av anställda något underlag för arbetsgivaravgifter. Ur rättvisesynpunkt bör en ändring här snarast komma till stånd. Med tanke på respekten för principen om likabehandling av löntagare och företagare och för regeln att företagsformen inte skall styra beskattningen borde en ändring äga rum så snart som möjligt. Utskottet hänvisar till företagsskatteutredningen, som har att pröva frågan. Med hänsyn till den positiva skrivningen i utskottets betänkande såväl i år som förra året förutsätter jag att ett förslag snarast kommer att framläggas. I den tidigare nämnda partimotionen från centern berörs också frågan om grundavdrag från företagares inkomster vid beräkning av arbetsgivaravgifter. Som det nu är utgår arbetsgivaravgift för egenföretagare på såväl arbetssom kapitalinkomst. För att skapa likvärdiga regler oberoende av företagsform borde en viss hänsyn tas till detta och ett visst belopp i botten befrias från avgift. Ett annat alternativ för att lösa detta problem är att avdrag nn Utskottet har här hänvisat till pågående utredningar och till den överenskommelse som träffades mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna i samband med beslutet om 1982 års skattereform. Jag hoppas verkligen att denna fråga löses i samband med beslutet om finansieringen av skattereformen för år 1984. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1, 5 och 6.

Herr talman! Tillåt mig i anslutning till det betänkande kammaren debatterar utveckla folkpartiets syn på några däri ingående frågor. I reservation 1 — som är gemensam för de tre icke-socialistiska partierna — menar vi reservanter att utskottet borde ha gett regeringen till känna att arbetande kapital i mindre och medelstora företag utgör en så väsentlig förutsättning för svenskt näringsliv att sådant kapital därför bör undantas från förmögenhetsskatt. Inom folkpartiet anser vi att det är en mycket viktig principiell skillnad mellan å ena sidan kapital placerat i risktagande satsningar i mindre företag och å andra sidan mera passiva förmögenhetsinnehav av konsumtionskaraktär. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till reservation nr 1 i skatteutskottets betänkande 35. Jag yrkar också bifall till reservation nr 5. I denna har folkpartiet glädjande nog fått såväl centerns som moderaternas stöd för motionskravet att avdraget för företagens forskningsoch utvecklingskostnader skall bibehållas. Om man gör så utesluter detta i och för sig inte selektiva insatser. Det finns dock, menar vi, tillräckligt många exempel på politikers oförmåga att avgöra vad som industriellt är värt att satsa på eller inte. Dessa exempel talar entydigt för att det särskilda forskningsavdraget inte bör slopas. Så slutligen några ord om reservation nr 6, som handlar om arbetsrättsligt skadestånd. Vad som egentligen avses med arbetsrättsliga skadestånd framgår inte av betänkandet, inte heller av vpk-motionen som är föremål för behandling. Jag utgår dock från att man menar de allmänna skadestånden. Skulle avsikten vara att även de ekonomiska skadestånden skulle omfattas av den slopade avdragsrätten, skulle ju följden bli att en småföretagare kunde drabbas mycket hårt, ja, rent av tvingas i konkurs vid en feltolkning av lagen om anställningsskydd. Detta förefaller mig ändå vara att ta i. I utskottsbetänkandet åberopar man nya arbetsrättskommitténs betänkande MBL i utveckling, SOU 1982:60. Nya arbetsrättskommittén konstaterar i detta betänkande att man inte kommit fram till någon gemensam uppfattning huruvida skadestånden skall vara avdragsgilla eller ej. Man påpekar däremot att en ”ändring i fråga om behandlingen av allmänna skadestånd vid taxeringen bör föregås av ett skatterättsligt och tekniskt förberedelsearbete som det inte ligger inom ramen för vårt utredningsuppdrag att utföra”. Med detta uttalande för ögonen är det svårt att förstå att utskottsmajoriteten kunnat uttala sig så kategoriskt som den gör, när den konstaterar att det knappast kan anses rimligt att ett arbetsrättsligt skadestånd skall ha karaktären av driftkostnad, som vid taxeringen är avdragsgilli sin helhet. Det är en utbredd uppfattning att den nuvarande ordningen inneburit att de mindre företagen drabbats hårdast av utdömda skadestånd. Jag kan alltså hålla med om att nuvarande bestämmelser inte är helt rättvisa, och det kommer de nog aldrig heller att kunna bli. Skulle man däremot avskaffa avdragsrätten är det helt uppenbart att obalansen blir än mera uttalad än vad som är fallet i dag. Konsekvenserna av skatter och arbetsgivaravgifter kommer då att ytterligare försämra situationen för de mindre företagen, främst de som drivs som enskild firma eller handelsbolag. I princip kommer dessa konsekvenser att i det närmaste omöjliggöra för arbetsdomstolen och övriga domstolar att utdöma likvärdiga skadestånd. Skall de allmänna skadestånden göras skattepliktiga måste man också i konsekvensens namn titta på rättegångskostnaderna. Är det rimligt att de är avdragsgilla i rörelsen i ett sådant läge? Även de ekonomiska skadestånden kommer i logikens namn in i bedömningen. Herr talman! En arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet utreder tydligen f. n. frågan om de arbetsrättsliga skadestånden. Låt mig till sist uttrycka den förhoppningen att denna arbetsgrupp inte tar lika lätt på de problem som är förknippade med denna fråga som skatteutskottets socialdemokratiska majoritet har gjort. Från folkpartiets sida har vi velat markera de risker för stora orättvisor och betydande följder i enskilda fall, främst för de mindre företagen, som en slopad avdragsrätt kan medföra. Jag yrkar därför bifall också till reservation nr 6 i det betänkande vi nu debatterar.

Herr talman! Kanske skulle jag låta mig förledas till att kommentera Kjell Johanssons inlägg till att börja med, eftersom jag har det i färskt minne, men jag avstår från det — om jag skulle glömma bort att göra det, kanske det inte spelar så stor roll.

Jag börjar med den sistnämnda. För kostnader i samband med representationsmåltider vid affärsförhandlingar äger företag eller företagare rätt att göra avdrag vid taxeringen. Man måste ställa sig frågan: Varför skall detta anses som en avdragsgill kostnad i förvärvskällan? Det är ju så att företagaren eller bolaget som bjuder får göra avdrag för måltidskostnaderna intill ett visst belopp, och man får därmed en lägre beskattningsbar inkomst. För varje middagsgäst, inkl. företagaren själv, får vi andra skattebetalare betala 110-120 kr. på grund av detta avdragssystem. Det är vad det s.k. representationsavdraget i själva verket innebär. Med ett slopande av detta avdrag skulle flera fördelar uppnås. För det första skulle vi uppnå en viss jämställdhet mellan vanliga människor och dessa företagsrepresentanter och andra, som äter en stor del av sina middagar och luncher genom att betala med sina av företagen och skattebetalarna betalda plastkort. Vanliga människor får själva dyrt betala sina egna måltider och även sina gästers — det är något av en hederskodex för den stora gruppen vanliga, hederliga arbetare och tjänstemän i det här landet. Att då tillåta en viss minoritet att äta delvis på dessa människors bekostnad är direkt stötande. För det andra förekommer det i dag — det kan vi utgå ifrån — ett fusk med de här avdragen. De görs även i de fall då kostnaderna inte har ett omedelbart samband med affärsverksamheten. Kontrollen i det avseendet är oerhört svår att genomföra. Enligt utsago förekommer det vidare att man i stället för kostnaden för vin och sprit tar upp kostnad för ett extra antal middagar — som bekant är kostnaden för vin och sprit i representationssammanhang inte avdragsgill. Med ett totalt slopande av rätten till representationsavdrag skulle den möjligheten till fusk elimineras. I den debatt som har förts vid flera tillfällen om slopandet av representationsavdragen har det framförts domedagsprofetior från restaurangnäringen. Krögarna menar att de skulle få slå igen verksamheten om avdragsrätten slopades. Då måste man ställa sig frågan: Bjuder företagarna på middag i affärssammanhang bara för att de själva behöver stå för endast en mindre del av kostnaden? Om det är på det viset, då är det inte för att genomföra en affärstransaktion som man bjuder på dessa måltider. Eller skall man tolka restauratörernas oro på så sätt att det i de flesta fall inte handlar om affärsmiddagar när man betalar med företagets plastkort, utan om sådana måltider som inte berättigar till avdrag för kostnaderna? Hur som helst så är slopande av denna avdragsrätt en rättvisefråga, en fråga om att slopa en förmån för ett fåtal som av ett flertal anses som stötande. Om man läser utskottets skrivning med anledning av vår motion, finner man att utskottet inte säger speciellt mycket annat än att utskottet tycker att dessa kostnader skall behandlas som avdragsgill driftkostnad. Detta säger utskottet nu, i april månad 1983.

Är det intresse som man deklarerade i december nu helt borta? Det framgår i vart fall inte av utskottsbetänkandet att det intresset kvarstår. Efter detta, herr talman, tänker jag beröra frågan om de svenska företagens investeringar i utlandet. De svenska företagens investeringar i Nr 113 utlandet har ökat på ett mycket dramatiskt sätt under framför allt de senaste åren. Samtidigt har industriinvesteringarna i Sverige gått tillbaka. En allt större andel av de svenskägda företagens sysselsättning och produktion har förlagts utanför Sveriges gränser. Det finns ett direkt samband mellan den processen och de ekonomiska problemen i vårt land. Utlandsinvesteringarna försvårar ansträngningarna att motarbeta stagnation och kriser, att öka investeringarna och produktionen inom Sverige och minska arbetslösheten. Därför krävs det åtgärder för att begränsa de svenska företagens investeringar i utlandet. Utvecklingen av svenska företags investeringar i utlandet framgår av riksbankens statistik över dels lämnade tillstånd till svenska direkta investeringar i utlandet, dels lämnade tillstånd till svenska företag att ställa borgen eller garanti för utländska dotterbolags upplåning. Om man tittar på denna statistik, finner man att 1980 gav riksbanken tillstånd till direktinvesteringar i utlandet för i runt tal 3 800 milj.kr., dvs. 3,8 miljarder. År 1981 gav riksbanken tillstånd till sådana investeringar för 6 540 milj.kr., dvs. i runt tal 6,5 miljarder, en ökning från 1980 till 1981 med inte mindre än 72 Ze. Denna ökning fortsätter om än inte i exakt samma höga takt. År 1982 gällde nämligen samma tillståndsgivning 8668 milj.kr., alltså närmare 8,7 miljarder, en ökning från föregående år med 33 90. Sammantaget under dessa två år — från 1980 till 1982 — utgör denna ökning inte mindre än 128 26, dvs. en ökning med ungefär 5 000 milj.kr. på bara två år. Statistiken för januari-februari från riksbanken pekar på en ytterligare kraftig ökning. För januari-februari 1983 är det nära en fördubbling mot förhållandet vid samma tidsperiod 1982. Skulle den tendensen stå sig, torde tillstånden till de svenska direktinvesteringarna i utlandet för hela 1983 komma att uppgå till mer än 15 miljarder. Nu är inte detta troligt, men den bakgrunden borde väl väcka den socialdemokratiska regeringen till motåtgärder. Visserligen arbetar den socialdemokratiska regeringen efter devisen att vi inte kan hindra utlandsinvesteringarna därför att dessa skapar jobb i Sverige. Men nu förhåller det sig knappast på det viset. Det finns inget som talar för att varje jobb i utlandet, som exporteras i form av kapital, skulle ge fler jobb netto i Sverige. Tillväxten i de stora internationellt verksamma företagen med bas i Sverige sker i allt högre grad genom utlandsproduktion. Det har skett en väsentlig tyngdpunktsförskjutning i de svenska industriföretagens produktionsverksamhet. Det finns 18 stora svenska industrikoncerner som är helt dominerande när det gäller utlandsinvesteringarna. De svarar för inte mindre än 90 26 av antalet utlandssysselsatta i tillverkningsbolag. Inom Sverige sysselsätter de ca 30 90 av hela antalet industrianställda. I de svenska företagsenheterna minskade sysselsättningen med 19 000 mellan 1963 och 1981. Samtidigt ökade antalet anställda i dotterbolagen utomlands med nära 140 000. Antalet anställda utomlands inom gruppen har 31 Herr talman! Erfarenheterna talar alltså i rakt motsatt riktning. Till den här för sysselsättningen så skrämmande statistiken kommer också de investeringar som gjorts av dotterbolagen genom borgensåtaganden av moderbolagen i hemlandet — belopp vilka tillsammans är någon miljard högre än siffran för direktinvesteringar — samt de egna upplåningarna i utlandet utan säkerhet från moderbolagen. Den här summan torde för 1982 ligga någonstans på 25 å 26 miljarder kronor. Det är utifrån detta som vänsterpartiet kommunisternas krav om en avgift på svenska företags investeringar i utlandet har tillkommit. Det finns nämligen ett direkt samband, som vi också tidigare påtalat, mellan de växande utlandsinvesteringarna och de ekonomiska problemen i vårt land. En avgift på 10 26, som baseras på företagens utnyttjande av i riksbanken beviljade tillstånd till direktinvesteringar i utlandet, skulle ge dubbla effekter. Dels skulle avgiften i sig ge pengar till statskassan. Dels skulle den samtidigt självfallet motverka tendenser till stark ökning av de svenska företagens utlandsinvesteringar. Om avgiften ger den effekten, så är det primära målet enligt vår uppfattning uppnått, nämligen att hejda denna kraftigt ökande tendens att flytta ut jobben från Sverige till andra länder. Slutligen, herr talman, skall jag gå in på den tredje motionen, som berör det arbetsrättsliga skadeståndet. Vi motionärer och utskottsmajoriteten är häri sak överens. Enligt utskottets skrivning, om jag får tolka denna positivt, har vi att räkna med ett förslag från regeringen om att arbetsrättsliga skadestånd av olika slag i fortsättningen icke skall föranleda rätt till avdrag vid taxeringen. Syftet med arbetsrättsliga skadestånd är självfallet att motverka brott mot avtal eller lagar inom arbetslivet. Det får inte vara ekonomiskt lönsamt att frångå vad som har överenskommits genom avtal eller vad som har föreskrivits i lagar. Därför behövs det en skärpning också när det gäller skadestånden. En sådan skärpning kan självfallet komma till stånd i och med att rätten till avdrag för skadestånd vid taxeringen icke beviljas. Det förekommer nämligen inte sällan att avtal och lagar överträds på arbetsmarknaden och att företag av den orsaken åläggs skadestånd, antingen i form av en uppgörelse eller i form av en dom i arbetsdomstolen. Enligt vår mening finns det alltså skäl att skärpa den nuvarande lagstiftningen för att det därigenom skall bli dyrare — om jag får uttrycka mig på det sättet — för arbetsköparna att bryta mot lagar och ingångna avtal. Kjell Johansson gjorde en utläggning om hur förfärande det skulle vara, om de företagare som begår avtalsbrott eller lagbrott själva skulle behöva betala hela skadeståndet och inte få det subventionerat till ungefär 60 96 genom skattebortfall. Ett sådant resonemang faller på sin egen orimlighet. Det kan väl knappast vara rimligt att Kjell Johansson, om han begick ett lagbrott eller avtalsbrott, själv bara skulle behöva betala ungefär 40 960 av det ådömda skadeståndet? Resten skulle andra skattebetalare stå för. Blotta — Nr 113 tanken på något sådant borde leda Kjell Johansson in på andra funderingar. I varje fall borde det få honom att ta till andra argument än dem han föredrog här i kammaren för en stund sedan. Herr talman! Jag yrkar bifall till det särskilda yrkande som delats ut till kammarens ledamöter och som avser hemställan om bifall till vår motion om en avgift på svenska företags utlandsinvesteringar samt om bifall till vår motion om ett slopande av representationsavdragen. Yrkandet gäller mom. 16 och 26. Vi hemställer under mom. Beträffande frågan om det arbetsrättsliga skadeståndet har jag ingen anledning att här framställa något yrkande, med utgångspunkt i utskottets positiva och vällovliga skrivning, som inger förhoppningar om ett förslag från regeringen.